Herr talman! Arbetsmarknadsministern säger att den socialdemokratiska regeringen inte haft så lång tid på sig. Det är riktigt. Det är sex månader. Jag har just mot den bakgrunden ställt två frågor, och jag vill gärna upprepa de frågorna: ”Vilka planer har den nuvarande regeringen för att på kort sikt bereda de drygt 6 000 arbetslösa i Västmanland arbetstillfällen?” Jag har fått svar på den frågan — genom ytterligare arbetsmarknadspolitiska insatser. Det är bra att man sätter in de insatserna när det inte finns andra jobb att tillgå. Min andra fråga gällde någonting där jag verkligen tycker att regeringen redan efter den tid den existerat skulle kunna ge besked. Min fråga var: ”Vilka åtgärder avser regeringen att vidta, långsiktigt, för att skapa nya jobb inom näringslivet i Västmanland?” Jag har inte fått svar på den frågan, och det är det som bekymrar mig. Det finns tydligen i dagsläget inte något besked att ge när det gäller regeringens möjligheter att styra utvecklingen.
Herr talman! Den här tiden på en minut är ju kort, så man hinner inte säga allt som man skulle vilja säga. Jag skulle vilja knyta an till vad Hugo Bergdahl tog upp i sin förra replik, nämligen frågan om löntagarfonder och vad vi skall göra för att få det svenska näringslivet på fötter. Alla de rapporter som vi får visar att den svenska industrin nu är på väg att tillfriskna. Vi kan se en ökad orderingång både i de stora företagen och hos underleverantörerna. Vi vet att det tyvärr kommer att dröja innan de signaler som varslar om ljusare tider för industrin ger resultat i form av ett nytillskott av jobb. Det är därför som vi behöver hålla uppe stora arbetsmarknadspolitiska insatser tills de här långsiktiga åtgärderna — som regeringen lagt grund för framför allt genom devalveringen — kommer att verka. Jag tror också att det är bekant för Hugo Bergdahl att man inom industridepartementet har tagit initiativ till diskussioner om bl.a. stålindustrins framtid.
Herr talman! Jag förstår att det är knappt om tid — det är det för oss alla, och arbetsmarknadsministern har ju två frågeställare att svara. Jag vill verkligen understryka att det egentligen inte är arbetsmarknadspolitiska åtgärder som vi ropar efter i Värmland, utan det är naturligtvis en näringsvänlig politik som gör det lönsamt att driva företag. Vi har nu ett ökat nyföretagande, och en förutsättning för att de företagen skall leva vidare är att vi får en sådan politik i landet som ger framtidstro och optimism. I detta innefattar jag att det icke skall bli någon verklighet av vare sig löntagarfonder, nya energiskatter eller arbetsgivaravgifter, utan att utgifterna hålls nere för företagen. Det är den bästa hjälpen. Samtidigt måste man tänka sig — det har vi varit överens om — att ha vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder till hjälp. Och det verkar som om vi är överens om dem också. Dessutom hoppas jag att socialdemokraterna på hemmaplan och regeringens företrädare kan gå hand i hand, så att man inte säger nej till alla de chanser till vettiga jobb som finns genom att utnyttja länets egna resurser. Det handlar om Strängsforsen, om nybyggnation i Karlstad och om att inte kategoriskt säga nej till all lövslybekämpning, vilket gör att jobben inom skogsindustrin minskar.
Herr talman! Arbetsmarknadsministern siar om en kommande konjunkturuppgång, och självfallet hoppas också jag att vi får en sådan utveckling. Men jag har ställt frågan: Vilka insatser är regeringen beredd att göra på längre sikt för att trygga sysselsättningen i Västmanland? Det blir inte någon lösning genom att tala om att vi nog har en konjunkturuppgång i sikte, utan här behövs konkreta insatser. Jag har pekat på hur viktigt det är att det svenska näringslivet får en framtidstro som innebär att det inte blir några kollektiva löntagarfonder. Jag vill upprepa: Vi kommer inte ifrån att man inom näringslivet är mycket bekymrad över att den frågan har behandlats på det sätt som varit fallet hittills: inga klara besked, och när besked kommer finns det anledning att tro att det blir ytterligare bekymmer för näringslivet.
Herr talman! Jag skulle till sist bara vilja säga: Jag tycker att det svenska näringslivet i dag visar gott prov på framtidstro. Och kommer utvecklingen att fortsätta som den gjort hittills kan vi också hysa gott hopp om att vi kommer att klara sysselsättningen framöver. Till Gullan Lindblad vill jag säga att också det värmländska näringslivet visar förtroende för regeringen; så stort förtroende att man t.o.m. vände sig till socialdemokraterna redan innan vi hade hunnit in i kanslihuset för att be om stöd till Lesjöfors — ett stöd som man inte hade fått från de borgerliga. Jag tror också att Gullan Lindblad kan vara lugn när det gäller kontakterna mellan regeringen och våra partivänner uppe i Värmland. De är ofta förekommande, och man är överens om tagen. Beträffande Strängsforsen vet Gullan Lindblad mycket väl att den frågan ligger för behandling i regeringskansliet.
Herr talman! Kontakterna verkar inte vara särdeles goda, eftersom man från Värmland i ett brev måste tillskriva statsministern i sin nöd och be om hjälp. Men jag hoppas att kontakterna blir bättre och att man blir litet mindre negativ på hemmaplan och framför allt inte går ut med principiella nej innan man över huvud taget tar ställning i sakfrågan, som man gör i länsstyrelsen när det gäller t.ex. lövslybekämpningen. Tyvärr har jag inte den uppfattningen att näringslivet har den framtidstro och det hopp som skulle behövas i dag. Hotet om löntagarfonderna är nämligen det allt överskuggande. Det hjälper inte att regeringen smyger med detta, därför att alla har klart för sig att det kommer ett förslag. Hjälp till att ta bort det hotet — då tror jag att vi tillsammans kan se till att företagen får tillbaka hopp och framtidstro! Vi har tyvärr inte heller kunnat gå in på en kanske ännu svårare fråga, nämligen ungdomsarbetslösheten. I vårt län finns över 5 000 arbetslösa ungdomar. Mitt hopp, fru arbetsmarknadsminister, är att vi verkligen får litet nya grepp på det området, t.ex. det moderata förslaget till lärlingsutbildning.
Herr talman! Det tillfredsställer mig något att arbetsmarknadsministern säger sig vara förhoppningsfull när det gäller nyinvesteringar inom näringslivet. Tyvärr kan jag för min del inte säga på samma sätt i fråga om de kontakter jag har haft. Inte minst när det gäller små och medelstora företag finns det en mycket stor tvekan inför framtiden. Arbetsmarknadsministern, återkalla det här hotet om kollektiva löntagarfonder! Då skall vi verkligen få skjuts och framtidstro i det svenska näringslivet. Det är jag helt övertygad om.

Herr talman! Ove Eriksson har frågat vad jag stöder mig på när jag fäller vissa omdömen om domänverket och privata skogsägare. Ove Eriksson citerar i sin fråga en intervju med miginr 2 av Domänposten, där jag bl.a. säger att domänverket och skogsbolagen sköter sin skog bäst och har den mest långsiktiga planeringen. Domänverket och de privata skogsbolagen har en avverkningspolitik som innebär att man försöker hålla virkesleveranserna på en långsiktigt jämn nivå för att trygga industrins behov av råvara. Skogsavverkningarna bland de privata skogsägarna ligger på en mycket lägre nivå. Olika försök har under de gångna åren gjorts för att stimulera avverkningarna från enskilda skogsägare, men dessa försök har inte varit tillräckligt framgångsrika. De beräkningar som virkesförsörjningsutredningen presenterat i sitt betänkande Skogsindustrins virkesförsörjning visar att avverkningsmöjligheterna utnyttjas sämre när det gäller de privatägda skogarna än inom domänverkets skogar och bolagsskogarna. Jag anser att det är otillfredsställande att flera skogsföretag har varit tvungna att importera betydande kvantiteter virke för att förse sina industrier med råvara, samtidigt som det finns stora outnyttjade avverkningsmöjligheter inom landet. Denna virkesimport har inneburit stora merkostnader för företagen och för samhället. Regeringen har i sin proposition om vissa skogspolitiska åtgärder föreslagit att det i skogsvårdslagen skall införas en allmän skyldighet att avverka en del av den skog som är mogen för slutavverkning. Förslaget syftar till att förbättra virkesförsörjningen för industrin och att förmå de passiva skogsägarna att öka sina avverkningar.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Roine Carlsson för svaret. Jag tycker inte att biträdande industriministern har så mycket på fötterna när han nu traskar ut i skogen. I den här tidningsintervjun redovisar han en övertro på domänverkets förmåga att sköta sin skog. Enligt riksdagens revisorers granskning av domänverkets verksamhet under förra året kan man konstatera att domänverket under 1960 och 1970-talen hade en rejäl överavverkning. Resultatet har blivit att virkesförrådet nu bara är 67 m?/ha. 45 6 av arealen är kalmark eller ungskog, yngre än 20 år. Enskilda skogsägare skulle i motsvarande läge ha ålagts avverkningsförbud enligt skogsvårdslagen. Roine Carlssons omdöme om domänverket som mästare i att sköta sina skogar kan gälla bara om man med god skötsel avser detsamma som hög avverkning. Nu åläggs domänverket av skogsstyrelsen och riksdagens revisorer att ransonera avverkningarna — trots att domänverket har 14 96 överårig skog. Skulle man bedriva en god skogsekonomi skulle den egentligen avverkas omedelbart. Verket har 29 96 äldre skog i övrigt och bara 12 26 medelålders skog, den som ger den bästa tillväxten. Tycker verkligen Roine Carlsson att detta tyder på en långsiktig och god planering? Det kan finnas förklaringar till att enskilda skogsägare med mindre arealer kan ha en sådan här sned åldersfördelning på sina innehav, men att ett skogsinnehav som omfattar 17 26 av landets skogar totalt kan ha kommit så snett tycker jag inte tyder på någon speciellt god planering. Revisorerna ålägger också domänverket att föryngra dåligt beskogade arealer, de s.k. 5:3-skogarna — och inte heller här har domänverket skött sig speciellt bra. Andelen gammal gles skog var enligt virkesförsörjningsutredningen dubbelt så hög i de allmänna skogarna — med stat, kyrka och kommun som ägare — som i de privata eller bolagsägda skogarna. Skogsstyrelsen pekar dessutom på eftersatt gallring i domänverkets skogar. Man kan också i rapporten konstatera, att domänverket får en Hesvärlig virkessvacka i början av 2000-talet. Roine Carlsson säger, att domänverket och skogsbolagen ”försöker hålla virkesleveranserna på en långsiktigt jämn nivå för att trygga industrins behov av råvara”. Men på domänverkets mark håller den på att ta slut! Är det då beklagligt, Roine Carlsson, att det enskilda skogsbruket har en bättre reserv än statliga domänverket, och hur skulle det ha sett ut i vårt land om alla skogsägare hade varit lika duktiga som domänverket att sköta, dvs. avverka, sin skog?

Herr talman! Jag tar den sista frågan först. Svaret på den är, att då hade vi inte behövt importera så mycket virkesråvara som vi får göra f. n. för att kunna utnyttja den kapacitet som finns inom industrin. Det hade varit en mycket bättre situation, om det hade varit en högre avverkningsnivå, så att företagen hade sluppit högre kostnader för sin virkesförsörjning på grund av att råvaran måste importeras. Jag kan också säga att Sverige i nuvarande ekonomiska läge egentligen inte har råd att avstå från de exportinkomster som en ökad skogsproduktion kan
Herr talman! Det är kanske riktigt att man kunde ha haft ett mindre behov av import från utlandet om man hade haft en högre avverkningsnivå. Men, Roine Carlsson, då hade inte bara domänverkets skogar utan också andra fått en virkessvacka kring sekelskiftet, och vad skulle då hända med svensk skogsindustri? Vi måste blicka litet längre fram än 10-15-20 år. Det är mycket lång periodicitet på skogen, ibland ända upp till 100 år. Det handlar dock inte bara om avverkning. Revisorerna säger t.ex. i den skrift som jag tidigare åberopat: ”Numera överstiger nämligen skogsindustrins produktionskapacitet vad den svenska skogen kan ge i årlig virkesavkastning på lång sikt.” Nr 123 Vi har alltså byggt ut för mycket. Kanske har det skett på grund av att Tisdagen den domänverket i Norrland har varit så ”duktigt” på att avverka skog! Jag antar 19 april 1983 att Roine Carlsson inte är omedveten om att man för att få koncession för utbyggnad av den norrländska skogsindustrin varit tvungen att förbinda sig att importera virkeråvara från utlandet.

Herr talman! Jag finner inte att Ove Erikssons logik bär särskilt väl. Domänverket har ju verkligen ansträngt sig att försörja industrin framför allt i Norrland med råvara. Domänverket har tagit i litet extra på grund av att avverkningarna i privatskogsbruket i Norrland har sjunkit och ligger på så låg nivå som de gör.

Herr talman! Det är, som jag sade tidigare, riktigt att det finns en något större reserv hos privatskogsbruket än hos framför allt domänverket men kanske även hos skogsbolagen i övrigt. Men det är ingen speciellt låg avverkning i Sverige, Roine Carlsson. Professor Sten Nilsson har redovisat att Sverige ligger i topp när det gäller avverkningsandel av tillväxten. Sverige ligger på 85 20, Finland lika högt, Norge på 66 20 och EG på 60 96. Det går inte att ta ut så förfärligt mycket mer. Riksskogstaxeringen 1981 redovisade att de allmänna skogarna hade 23 96 skog som var möjlig att slutavverka, bolagen 18 96 och de privata 16 26. Det kan hända att några skogsägare inte följer upp utvecklingen, men jag tror inte att det är många skogsägare, Roine Carlsson, som skyller det faktum att man inte har kunnat avverka på att det bor någon stor fågel i skogen.

Herr talman! Den proposition och det utskottsbetänkande vi behandlar här om villkorlig frigivning har blottat väsentliga åsiktsskillnader vad gäller grundprinciperna i den svenska kriminalpolitiken, främst mellan moderater och socialdemokrater. Låt mig till utgångspunkt för min kritik av propositionen om villkorlig frigivning och av utskottsmajoriteten ta de två huvudargument som departementschefen anför för denna radikala förändring i straffverkställighetsprinciperna. För det första anförs att man numera allmänt är enig om att fängelsestraff, och i synnerhet långa sådana, är nedbrytande och skadliga för dem som drabbas av dem. För det andra anförs att effekten av reformen därutöver innebär en inte obetydlig statlig besparing genom att belastningen på kriminalvårdens nu ansträngda resurser minskar. Till detta kan omedelbart sägas att argumenten logiskt sett inte har någonting med varandra att göra. De stöder inte varandra vare sig ensidigt eller ömsesidigt. Det ologiska framträder om man vänder på resonemanget. En god samhällsekonomi är sannerligen inget gott argument för långa fängelsestraff! Det ekonomiska argumentet kan alltså i det här sammanhanget enligt min mening lämnas åt sidan. Det avgörande i den här diskussionen är i stället frågan om vilken konsekvens och logik som skall bära upp straffrättssystemet. Den omfattning i vilken människor begår brott är beroende av ett samspel mellan ett stort antal sociala och individuella faktorer, som inbördes är mycket olikartade. Vissa av dem främjar brottslighet, och andra är ägnade att avhålla från brott. Mot den bakgrunden är det orimligt att tro att det skulle kunna lyckas att genom en enda faktor, det kriminalrättsliga ingripandet, dirigera människor till fullständig laglydnad. Oavsett uppfattning och kriminaloch straffrättsliga principer bör man alltså inte ha någon övertro på straffrättens förmåga att komma till rätta med brottslighetsutvecklingen. Avgörande tilltro måste i stället sättas till andra ting. Det är sådana saker som har att göra med hemmets och familjens roll i vårt samhälle, barnens uppfostran, skolan osv. Likväl sätter vi alltjämt avgörande tilltro till straffrättssystemets förmåga att avhålla medborgarna från brott. Skall denna tilltro kunna upprätthållas, krävs det självfallet en fortlöpande prövning av de idéer och de principer på vilka systemet vilar och också en värdering av de resurser som erfordras för att systemet skall fungera. Vårt straffrättssystem inrymmer en kombination av två principiellt sett oförenliga idéströmningar. Den klassiska straffrättsskolan bygger på tanken att samhället, genom att kriminalisera vissa gärningar, hota med gripande, åtal, domstol och straff och också verkställa hotet vid överträdelse, skapar och vidmakthåller en normbildning om vad som är rätt och orätt och ger en allmänt sett förhindrande och avhållande effekt mot brottsligt beteende. Detta brukar kallas för allmänprevention. Att förhindra brottsligt beteende genom avskräckning, allmän eller för den enskilde, är det enda syfte som ger en rationell förklaring till straffrätten. Avskräckningsidén har med åren modifierats och torde nu i de flesta demokratiska rättsstater bygga på tanken om s.k. medelbar avskräckning. Det är genom tanken på straff, straffhotet, som idén har utvecklats, och den har på det viset utvecklats till en moralbildningsteori. Innebörden av denna är att man inte straffar därför att brottslingen är moraliskt klandervärd, utan därför att det han har gjort skall framstå som klandervärt genom att man straffar honom. Straffet avskräcker alltså genom att det successivt inpräntar gärningens förkastlighet. Att man kan förhindra någon från att göra något klandervärt genom hot om något obehagligt är obestridligen straffrättens fundamentala utgångspunkt. Denna tanke har utan varje tvekan ett mycket fast underlag i det allmänna rättsmedvetandet. Mot denna bakgrund vore det av betydande intresse att få klarlagt hur många som avhållits från att begå brott på grund av straffhotet i stället för hur många som faktiskt begår brott trots straffhotet. Allmänpreventionstanken är, förd till sina yttersta konsekvenser, självfallet inte oproblematisk. Tanken förutsätter i och för sig inte extrema straff, men den förutsätter, om inte hela straffrättssystemet skall bli ett falskspel, att straffhotet är realistiskt, dvs. att brottsliga gärningar effektivt beivras och att detta är påtagligt för allmänheten. Vissheten om att man med största säkerhet blir gripen och fälld är alltså viktigare än straffets stränghet i sig. Mycket höga brottsuppklaringstal, säkerhet i lagföringen och snabbhet i straffverkställigheten är viktiga förutsättningar för allmänpreventionstankens effektivitet. I denna tanke ryms också uppfattningen att det inte är straffet i sig, vare sig det nu är böter eller frihetsberövande, som är det väsentliga. Det är i stället det obehag som ligger i förhållandet att omgivningen får reda på att man har gjort sig skyldig till ett brott, att man förlorar ansiktet och sin sociala prestige, att man helt enkelt skäms. Detta är självfallet en psykologisk insikt, som har en viss bärighet, men det är också någonting som det är mycket svårt att rättssäkert och rimligt införa i straffverkställigheten. Mot allmänpreventionstanken står ett annat idésystem. Det fäster avgörande vikt vid den individ som begår brottet. I detta system inryms i sig två delvis ganska motstridiga element. Det ena av dessa element innebär att straffet för den individ som råkar ut för det skall upplevas som så obehagligt att denne inte upprepar brottet. Det är vad man kallar för individualprevention. Denna tanke kan sägas vara allmänpreventionstanken genomförd på individplanet. Det andra elementet är av ett helt annat slag. Utgångspunkten här är att individens kriminella beteende beror på en felaktig social, psykologisk eller t.o.m. fysisk utveckling, att det går att påverka denna utveckling och detta beteende och att särskilt skolad personal kan åstadkomma denna påverkan. Tanken att förhindra den enskilde individen från att begå brott genom att förändra den sociala och psykiska miljön, genom att med vård och behandling få bort det oacceptabla beteendet, leder i sina yttersta konsekvenser till ganska extrema resultat. Straffrättssystemet ersätts då med vad någon har kallat för ett socialhygieniskt reaktionssystem, som, om det skall vara effektivt, t.o.m. bör föranleda ingripanden mot individerna redan vid en tidigt konstaterad dålig prognos. Därtill följer den effekten att individen fråntas allt eget ansvar för sina handlingar. Allt vad individen företar sig är resultat av vad andra — föräldrar, lärare, kamrater, samhället — har gjort mot honom eller henne. Ett utflöde av ett tänkesätt med denna inriktning är den s.k. stämplingsteorin. Den innebär att straffprocessen och avtjänande av straff för den enskilde medför en psykologisk identifiering med det kriminella kollektivet. Han eller hon stämplas av samhället som avvikare, ”utanför”, och stämplar sig själv som just detta efter någon tid. Den psykologiska förklaringen härtill ligger i individens grundläggande behov av trygghet och uppskattning från omgivningen. Förloras detta från den traditionella gruppen söker individen dessa psykologiska kvaliteter hos andra, i detta fall hos dem som är i samma belägenhet. Denna teori har utsatts för mycken debatt och kritik. Ändå har den haft en mycket stor genomslagskraft. Det kan bero på att teorin ger en enkel och attraktiv lösning på ett mycket svårt problem. Genom att det är omgivningens reaktion som är orsaken till avvikarens beteende blir denne fri från ansvar. Det är i själva verket den sociala omgivningen som är ansvarig för avvikarens beteende. Att vidta åtgärder mot avvikaren förvärrar därför endast situationen. Är stämplingsteorin riktig i sina huvuddrag får den naturligtvis som logisk konsekvens att straffrättssystemet i stort sett skall avskaffas. Nya allvarliga brottstyper, såsom grova narkotikabrott och organiserad ekonomisk brottslighet, har ställt denna typ av teorier inför uppenbara svårigheter. Med en traditionell allmänpreventionssyn som grund har få straffrättssystem präglats så starkt av individualpreventionstänkande och behandlingstänkande som det svenska. Även om reaktionen mot vårt system de senaste åren blivit påtaglig i debatten har någon märkbar förändring ännu inte kommit till stånd. Jag vill, herr talman, till detta lägga att vi moderater självfallet inte är omedvetna om att allmänpreventionsprincipen, liksom f. ö. egentligen all strafflag som straffbelägger samma brottstyper som vi, i det väsentliga till sina faktiska verkningar kommer att träffa människor som på olika sätt har svårigheter med sig själva, sin tillvaro och sin omgivning. Dessa svårigheter kan ha sin grund i många olika ting: dålig normintegrering, misslyckande med skola och utbildning, missbruksproblem, dålig förmåga att hantera inkomster och betalningar, bristande självkontroll osv. Många av dessa människor behöver av dessa skäl hjälp och stöd av olika slag. Det väsentliga är emellertid att de behöver denna hjälp vare sig man straffar dem eller inte. Straff av allmänpreventiva skäl har i sig inget syfte att av det skälet hjälpa, stödja eller rehabilitera. Det är denna motstridande konsekvens i vår strafflagstiftning som är så svår att hantera. Vi erkänner tvärtom — det ligger i allmänpreventionstanken — att straff är och bör erkännas vara något obehagligt. Att den som utsätts för detta obehag också behöver hjälp och stöd på olika sätt får inte föranleda att straffet likväl inte utmäts. Detta straff tjänar nämligen ett helt annat syfte: att få alla andra att låta bli det straffbelagda beteendet. Påföljdssystemet har alltså två syften: att hindra den skyldige att begå nya brott och att avhålla andra från att begå brott. För dessa syften har vi i dag i princip tre typer av påföljder att tillgå: frihetsberövande, kriminalvård i frihet och bötesstraff. Deni de flesta fall mest kännbara påföljden, frihetsberövandet, har många tveksamma sidor. Samtidigt är det emellertid helt klart att vi inte kan vara utan frihetsberövande påföljder. Dels har de enligt vår uppfattning helt säkert en allmänpreventiv effekt, dels kan man inte heller bortse från att frihetsberövande för vissa kategorier också kan ha en klart gynnsam effekt. En påtaglig och av många intagna erkänd effekt är att denne genom frihetsberövandet kommer bort från en miljö som han själv kan ha svårt att frigöra sig från. Han är ofta svårt nedgången, saknar arbete, bostad och fast social förankring och blir då lätt offer för frestelsen att begå nya brott. För unga, som trots ganska massiv brottslig verksamhet endast fått uppleva en låt-gå-mentalitet, kan ett mycket kort frihetsberövande medföra en allvarlig och välbehövlig tankeställare. En av de viktigaste grunderna för fängelsestraffet är också samhällets behov av skydd mot vissa kategorier av brottslingar. När det gäller den förhållandevis lilla grupp brottslingar som upprepade gånger återfallit i mycket grov brottslighet eller annars visat sig mycket farliga för andras säkerhet, såsom grova narkotikaförbrytare och grova våldsbrottslingar, är det nödvändigt att samhällets skyddsintressen får träda i förgrunden. Den s.k. permissionsutredningen, som tillsattes av trepartiregeringen 1980, föreslog att domstol i samband med dom på viss tids fängelse skulle kunna förorda en särskild verkställighet av straffet. Den skulle komma i fråga då den dömde hade gjort sig skyldig till särskilt allvarlig brottslighet, som hade medfört fara för liv och hälsa. Vi moderater förordar att permissionsutredningens förslag när det gäller denna lilla kategori brottslingar får genomföras. Ett särskilt problem i samband med fängelsestraff är den villkorliga frigivningen. Moderata samlingspartiet anser att kraven på förutsägbarhet och på proportionalitet mellan brott och straff gör att generell villkorlig frigivning inte bör förekomma. Grundprincipen måste vara att det straff som domstolen dömer ut också skall avtjänas. Förslaget om i princip obligatorisk villkorlig frigivning efter halva strafftiden kan därför enligt vår uppfattning inte accepteras. Det präglas av en näst intill total principlöshet i det kriminalpolitiska handlandet. Villkorlig frigivning är bra för att uppmuntra gott uppförande, men kan aldrig få göras till en generell regel. Det måste betonas att en sådan villkorlig frigivning är en belöning, och ingen rättighet. Mot den här bakgrunden har förslaget om obligatorisk halvtidsfrigivning tett sig omöjligt att acceptera för moderata samlingspartiet. Vi hävdar att konsekvensen kräver att det finns ett klart samband mellan meddelad dom och verkställd påföljd. I annat fall löper vi den allvarliga risken att medborgarnas tilltro till hela systemet undergrävs. Vi löper också den allvarliga risken att domstolarna, i medvetande om att den dom de dömer ut inte kommer att verkställas till fullo, kommer att anpassa sin straffmätning efter den faktiska verkställighetstid som meddelas i annan lag. Vill man minska strafftiderna, måste man enligt vår uppfattning angripa brottsbalken och specialstraffrättens straffskalor, inte lagstiftningen om verkställighet. Vår reservation i betänkandet nr 25 visar också att det finns behov av skärpning av verkställighetsreglerna, främst från samhällsskyddssynpunkter. Herr talman! Mot denna bakgrund vill jag yrka bifall till de moderata reservationerna i justitieutskottets betänkanden 25 och 26.

Herr talman! ”Det kriminalpolitiska arbetet måste ta sikte på att utveckla ändamålsenliga former för samhällets reaktioner på kriminalitet.” — Så inleds en centerpartistisk motion med anledning av den proposition som vi i dag har att behandla. — Därvid måste, som också Björn Körlof har framhållit, en avvägning ske mellan de allmänt förebyggande åtgärderna, de individuellt förebyggande åtgärderna och de rehabiliterande, dvs. de som syftar till att återföra människor som har hamnat utanför vad som kan kallas normalt beteende i samhället till ett sådant beteende. Från centerns sida pekas på två utgångspunkter som skall vara vägledande för reformarbetet på kriminalvårdens område. Den ena utgångspunkten är att det med skärpa måste framgå att kriminalitet inte tolereras. Den hårdaste påföljden är här frihetsstraff i form av fängelse. Men vi måste också konstatera att fängelsestraffet dess värre ofta försvårar en anpassning till normalt samhällsliv. Därför är det viktigt — och det är en annan utgångspunkt för vårt arbete — att man nedbringar tiden för fängelsevistelsen utan att därmed åsidosätta de allmänpreventiva aspekterna. Frihetsstraff i form av fängelse är nödvändiga just för att markera hur allvarligt samhället ser på brott av olika slag och för att samtidigt förhindra fortsatt allvarlig brottslighet som innebär fara för liv och hälsa. Den andra utgångspunkten är den rehabiliteringsverksamhet som jag nyss nämnde och som måste till för att återföra den straffade till ett normalt samhällsliv. Det är oerhört viktigt att den straffade kan återföras till ett liv med arbete, utbildning, bostad och positiva medmänskliga kontakter, där egenvärde och identitet kan byggas upp, så att man kan fungera normalt tillsammans med andra. Jag vill redan nu säga att i detta sammanhang spelar frivårdens totala arbete en mycket väsentlig roll. Jag kommer att ta upp det längre fram i mitt anförande. grunden är den att narkotikabrottslighet och annan grov brottslighet är av speciellt allvarligt slag. Här gäller det verkligen att på allt sätt försöka avhålla från vidare brottslighet under verkställighetstiden. Det är det som har kommit till uttryck när det gäller beslutet om särbehandling av vissa långtidsdömda. Men det är ju ett sorgligt faktum att många intagna under verkställighetstiden kan fortsätta sitt narkotikamissbruk och att även handel med narkotika förekommer under den här tiden. Detta är ett oacceptabelt förhållande. Det innebär också att de intagna kan riskera att bli narkotikaberoende under fängelsetiden, trots att de inte var det när de intogs på fängelset. Det kan också leda till en rundgång inom kriminalvården genom att man när man släpps ut har fått ett beroende. Man begår brott igen för att komma åt narkotika, och på det sättet tar man många av samhällets resurser i anspråk. Man kommer allt längre ner i misären. Man har ju inte lyckats klara av en rehabilitering på något sätt. Det finns många vittnesmål om detta i vårt land. Centern har tidigare tagit upp detta i riksdagen. Med anledning av tidigare centermotioner har justitieutskottet slagit fast att ”intagna utan narkotikaproblem inte skall behöva komma i kontakt med narkotika, att missbrukare skall avskärmas från tillförsel av droger och intagna förhindras från att bedriva narkotikahandel inom anstalterna och ute i samhället”. Tidigare regeringar har lagt fram förslag i syfte att få en bättre tillämpning och efterlevnad av just detta i justitieutskottets och riksdagens uttalanden. I proposition 1981/82:141 framlades därför förslag om ändringar i 7§ kriminalvårdslagen, där man på ett mer kraftfullt sätt skulle ta itu med det här problemet. Dess värre blev inte detta den föregående regeringens förslag riksdagens beslut, utan i stället stödde riksdagen en socialdemokratisk motion, enligt vilken särbehandling endast skall avse dem som döms till minst två års fängelse för grovt narkotikabrott eller grov varusmuggling av narkotika. I det sammanhanget förde centern och folkpartiet fram en reservation, ur vilken jag vill citera några rader som också ligger till grund för vårt ställningstagande i dag: ”Även i fråga om andra kategorier av brottslingar kan det nämligen finnas ett behov av särbehandling. I narkotikabrottslighetens spår följer numera också ibland grövre våldsbrott. Även annan allvarlig sidobrottslighet förekommer. Det skulle enligt utskottets mening vara mindre välbetänkt att i detta läge begränsa möjligheterna till särbehandling till sådana fall då straffet avser renodlad narkotikakriminalitet.

Vi vidhåller alltså den här uppfattningen, och jag vill därför, herr talman, yrka bifall till reservation nr 2 i betänkandet nr 25, där vi föreslår en ändring av 7 § kriminalvårdslagen. I justitieutskottets betänkande nr 25 tar man också upp frågor om olika alternativ inom frivården. Vi har i en centermotion tagit upp samhällstjänsten som ett viktigt alternativ liksom behandlingen i familjehem av olika slag. Vi vet att det förekommer en mycket framgångsrik behandling inom ramen för Stiftelsen Smålandsgårdar. Även i Haparandaområdet har man bedrivit ett mycket framgångsrikt arbete tillsammans med Röda Korset för att finna alternativa påföljder och alternativa rehabiliteringsmöjligheter. Jag vill understryka att förslaget i vår motion har fått en positiv behandling i utskottet, och jag vill alltså betona vad utskottet säger i detta sammanhang, nämligen att dessa möjligheter bör vidareutvecklas och få en alltmer framträdande plats i arbetet med behandlingen av människor som drabbats av kriminalitet. I regeringens proposition 1982/83:85 föreslås att villkorlig frigivning av den som har en strafftid understigande två år i princip alltid skall ske efter halva tiden. Departementschefen säger att därigenom undanröjs de risker för osäkerhet och bristande enhetlighet i tillämpningen som är fallet med nuvarande lagstiftning på detta område. Denna proposition behandlas i justitieutskottes betänkande nr 26. Lagrådet har i sitt yttrande över propositionen varit mycket kritiskt till detta förslag. Från centerpartiets sida instämmer vi i den kritiken. Vi menar att detta förslag, som lagrådet säger, borde ha tagits in ett större sammanhang, där det klarare framgår vad det kriminalpolitiska reformarbetet syftar till, där frågor om olika typer av behandling framgår och där också den ideologi som skall ligga bakom behandlingen bör komma till klarare uttryck. Som framgår av propositionen är det ett faktum att situationen på fängelserna i dag är otillfredsställande. Det som jag tidigare nämnde i mitt anförande av särbehandling av vissa långtidsdömda blir det svårt att leva upp till med den överbeläggning som vi i dag har. Även om vi från centerns sida litet motvilligt — kan man säga — tillstyrker propositionen, gör vi det med samma motivering som lagrådet. Vi ser det mer som en temporär lösning. Vi gör det mot den bakgrunden att det måste vara så för att vi skall få bibehålla respekten för rättsmaskineriet i samhället och för att samhällets rättsuppfattning skall komma till uttryck i domstolarnas straffmätning. Denna får inte styras av sådana faktorer som kapacitet på fängelseplatser och uppsatta sparmål. I det avseendet instämmer jag i Björn Körlofs kritik. I reservation 2 till betänkandet 26 framför centern sin syn på det här förslaget. När vi tillstyrker detta förslag ser vi det som en temporär lösning. Det fortsatta kriminalpolitiska reformarbetet bör inriktas på en snabb översyn av straffskalorna, så att vi får en bättre överensstämmelse än vad som nu kommer att bli fallet mellan utmätt straff och det som i realiteten avtjänas. Det är oerhört viktigt att påföljdssystemet utformas så, att man också får en ändamålsenlig rehabilitering inom frivården, även efter det avtjänade fängelsestraffet. Det är således enligt vår uppfattning angeläget att det fortsatta reformarbetet inriktas på att mer renodla vad som är straff och vad som är rehabilitering. Vi föreslår att riksdagen redan i anslutning till behandlingen av propositionen bör uttala att effekten av reformen noga följs upp i vad gäller domstolarnas straffmätning och behandlingsresultat inom kriminalvården. Vi har svårt att se varför inte utskottets majoritet har kunnat biträda ett sådant yrkande. Herr talman! Inom kriminalvården är det framför allt frivården som svarar för de rehabiliterande insatserna. Det är verkligen viktigt att den organiseras så, att den kan fungera i nära samarbete med kommunernas socialtjänst, med utbildningsväsendet och med arbetsmarknadens myndigheter och parter. Det är långt ifrån fallet i dag. Här finns oerhört mycket att göra för att vi skall använda de samhällsinstrument som står till förfogande för en verklig rehabilitering. Men det förutsätter en väl decentraliserad organisation och det förutsätter också medverkan av lekmän. Förslaget i propositionen om halvering av antalet övervakningsnämnder, samtidigt som man förändrar övervakningsnämndernas arbetsuppgifter, kan enligt vår mening komma att få allvarliga följder.

Vi har därför från centerns sida i reservation nr 3 sagt att man måste noga följa utvecklingen när det gäller frivårdens förtroendemannaorganisation och inte göra den föreslagna förändringen. Vi undantar dock en del, och det är att vi tillstyrker förslaget när det gäller val av lekmän i övervakningsnämnderna. Med de här orden, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation 3 vid betänkandet nr 26.
Herr talman! Efter Karin Söders anförande är det uppenbart att centerpartiet och moderata samlingspartiet i många stycken har samma uppfattning när det gäller förslaget om obligatorisk halvtidsfrigivning. Men på en punkt har slutsatserna av våra gemensamma grunduppfattningar delat OSS. Centern anser att den föreslagna lösningen är temporär och att man så småningom skall komma fram till ett system som innebär att det råder kongruens mellan vad domstolarna dömer ut och vad man faktiskt avtjänar. Jag har nu egentligen bara en fråga till Karin Söder: Hur länge skall denna temporära lösning vara rådande?

Vi tycker att det är litet ologiskt som centern dragit fram det nu, att man får en temporär lösning som måste kännas mycket konstig och besvärlig att hantera för både domstolarna och kriminalvården.
Herr talman! I praktiskt politiskt arbete måste man alltid göra avvägningar. Det viktiga är ju att det klart kommer till uttryck vad som är samhällets mening om i det här fallet ett straff och att man har de långsiktiga målen klara för sig. På den direkta frågan om hur lång tid vi menar med temporärt vill jag svara att utredningsarbetet får visa hur lång tid som behövs för att få en fullödig förändring av straffskalorna som uppfyller alla de krav som vi här har rest. I vad avser den avvägning som vi gjort i förhållande till det antal platser som i dag står till förfogande medger jag att vi har tagit hänsyn till platssituationen. Den är en verklighet som vi lever i. Vi har tagit hänsyn till möjligheterna att låta människor undergå de straff som de är dömda till och att samtidigt vidmakthålla den särbehandling som är nödvändig när det gäller vissa typer av brott. Jag tror att Björn Körlof delar min uppfattning att dessa brott är mycket allvarliga. Samtidigt bör vi också gå in för att förstärka de rehabiliterade insatserna och se till att få till stånd en god övervakning — varvid övervakningsnämnderna skall utföra det ingripande arbetet som utskottet nu uttalar sig för — så att vi verkligen får en rationell men också medmänsklig hantering av de här problemen. Vi menar att man i dag för att nå dessa mycket viktiga mål måste acceptera kompromissen. Men jag vill understryka att vi måste göra allt vad vi kan för att få de olika samhällsorgan som jag nämnde i mitt anförande att inom socialtjänstens ram komma fram till ett effektivt samarbete med kriminalvården. Att minska narkotikaberoendet tror jag är ett av de bästa sätt som vi har att sänka beläggningen på våra fängelser. En stor del av klientelet där är ju narkomaner. Samtidigt för detta med sig det goda att vi gör en social insats för att ge människor en värdigare tillvaro.
Herr talman! Jag tackar Karin Söder för svaret, som i viss mån är klarläggande. Centern accepterar i praktiken den obligatoriska halvtidsfrigivningen, om än inte i teorin. Det är alltså ställt på framtiden — osäkert för hur många år — innan vi får en ordning som ger kongruens mellan vad domstolarna dömer och de straff som de dömda faktiskt får avtjäna. Den ordning som vi nu, enligt centerns mening temporärt, får har centern medverkat till genom att på denna punkt sluta upp bakom regeringens proposition. I övrigt kan jag i mångt och mycket dela Karin Söders uppfattning, men på den här punkten är den enligt vår mening inte logisk.
Herr talman! Vi skall väl inte här diskutera logik, men det är faktiskt så, att om Björn Körlof instämmer i det som jag sade om möjligheterna till särbehandling och förutsättningarna att på fängelserna verkligen ta hand om dem som blir straffade, måste han också inse att detta i dag faktiskt inte är genomförbart, om man inte också gör något åt den villkorliga frigivningen. Logiken kan alltså ge utslag på flera olika sätt i detta sammanhang. Jag vill också understryka att vi när det gäller centerns alternativ här har lagrådet på vår sida. Vi ansluter oss till lagrådets kritik, men har också kommit fram till samma slutsats som lagrådet, att den föreslagna ordningen till nöds kan accepteras som en övergångsåtgärd. Jag menar att om detta klart utsägs av riksdagen, kommer också vår uppfattning om de långsiktiga målen för hur rättsmaskineriet skall fungera till klart uttryck. Vi kommer då från centerns sida varje år att kräva att åtgärder vidtas för att perioden innan vi kommer fram till målet inte skall bli onödigt lång.

Herr talman! Det vi nu diskuterar är bl.a. ett punktindelat ärende från justitieutskottet som behandlar budgetpropositionens förslag till anslag för kriminalvården jämte motioner. Bland de motioner som behandlas i betänkandet finns vpk-motionen 1982/83:887 om resurserna till frivården, m.m. Jag vill då först påminna om att justitieutskottet är ett av de utskott där vpkinte har någon representant. Vi har följaktligen inte heller haft möjlighet att vid utskottsbehandlingen markera något ställningstagande när det gäller motionens behandling. Vår motion utmynnar i två yrkanden. I det första föreslår vi att riksdagen avslår förslaget att överföra frivårdshotellen i Norrköping, Örebro och Sundsvall samt inackorderingshemmet i Västerås från frivården till anstaltsvården. I det andra yrkandet vill vi att riksdagen ger regeringen till känna våra i motionen framförda synpunkter på frivårdens resurser, narkotikaproblemen vid anstalterna och riksanstalternas omfång. Vad först gäller frivårdshotellen visar utskottets redovisning att loppet så att säga redan är kört. Man säger att de i motionen nämnda frivårdsinrättningarna redan på hösten 1982 tagits i bruk som anstaltsplatser. Ändå fick man vid studiet av budgetpropositionen det intrycket att denna fråga skulle underställas riksdagen innan denna överföring skedde. En gammal slogan ur den svenska historieboken rinner då mig i minnet, formulerad av en enväldig konung: ”Vad göras skall är allaredan gjort, I herredagsmän, reser icke så fort!” Här står vi sålunda inför ett fullbordat faktum. Häråt torde i praktiken inte vara så mycket att göra i detta läge. Man kan bara hoppas att det totala utfallet av den rehabiliterande verksamhet som den svenska kriminalvården ändå enligt lagen skall syssla med inte blir sämre genom denna redan vidtagna åtgärd. Vad sedan gäller narkotikaproblemet på anstalterna så behandlas detta rätt utförligt i utskottsbetänkandet. Jag vill här först påminna om att allt vad vi kallar för narkotika är olagligt att hantera i Sverige utanför den av läkare reglerade medicinska användningen. Det får aldrig bli så att denna princip släpps. De medel som är olagliga i dag måste förbli så också framdeles. Att all narkotika förblir illegal är viktigt. Att släppa denna illegalitetsprincip för vad vissa vill kalla för lättare narkotika tror jag skulle vara ett allvarligt misstag. Vad det måste handla om är att med resoluta åtgärder söka tränga tillbaka utbredningen av narkotikabruket också inom kriminalvården. Lyckas vi med att tränga tillbaka narkotikan i samhället utanför anstalterna, kommer också problemen inom anstalterna att minska. Vi skulle också få en väsentligt lägre kriminalitet, eftersom kostnaderna för narkotikabruk är så höga att bruket har kriminell medelsanskaffning som förutsättning. Kan vi minska antalet narkotikabrott, skulle trycket på anstaltsvård minska och därmed också samhällets kostnader. Det skulle frigöras medel för ökade rehabiliteringsinsatser för det kriminalvårdsklientel som vi ändå alltid kommer att ha kvar. Vi har i vår motion framhållit att det inte räcker med kontroll för att komma till rätta med narkotikan på landets kriminalvårdsanstalter. Det måste också till en genomtänkt vård. Om detta är utskottet överens i sin skrivning. Man räknar upp åtgärder som är på gång. Vad som alltid kan diskuteras är vilka resurser som skall sättas in och hur de skall sättas in. Vi har tagit upp frågan i första hand för att få en redovisning inför riksdagen, och den har vi ju fått i betänkandet. Med de intentioner som där redovisas är jag förhållandevis nöjd, men med läget på anstalterna i fråga om narkotika kan varken jag eller utskottet vara nöjda. Här måste kampen gå vidare. Vi har också tagit upp frågan om de stora riksanstalternas omfång och menat att byggandet av dessa stora slutna anstalter var utslag av ett kriminalpolitiskt tänkande som bör höra historien till. Men nu har vi dessa stora anstalter, som exempelvis Kumlaanstalten i mitt hemlän, och vi får lov att leva med dem under lång tid. Vad vi har sökt framhålla är att dessa anstalter inte får tillåtas växa än mer genom att de får en inre kvantitativ utbyggnad. Vi har befarat en sådan utveckling mot bakgrund av det tryck på anstaltsplatser som nu råder. Nu redovisar utskottet att den inre utbyggnad som skett inte gäller fler platser utan möjligheten till differentiering av de vårdplatser som redan förut funnits. I det läget kan vi känna oss litet lugnare samtidigt som vi bestämt vill påpeka att de redan stora riksanstalterna inte får göras större. Herr talman! Med hänsyn till att delar av våra motionskrav blivit överspelade och andra fått hyggliga svar från utskottet avstår jag från att yrka bifall till motionen 887. Jag nöjer mig med att yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman!

Men jag vill gärna säga att jag, när jag har lyssnat till Karin Söder och Björn Körlof, har känt mig försatt ungefär fyra år tillbaka i tiden. Den här debatten fördes när BRÅ-kommittén avlämnade sitt betänkande om brott och straff. Utredningen fick en större dignitet än den kanske borde ha fått i och med att den remissbehandlades. Den låg till grund för den debatt som fördes då. Det var endast en ledamot av den utredningen som reserverade sig, nämligen den som kände till den villkorliga frigivningen mest. Sedan dess har uppfattningen svängt, och t.o.m. en del av dem som suttit med i BRÅ-kommissionen har i olika utredningar anslutit sig till tanken på villkorlig frigivning. Det förefaller — kanske inte av debatten men av den aktuella reservationen —-som om de borgerliga alldeles har glömt bort vad riksdagen uttalade när den borgerliga justitieministern sent omsider tillsatte fängelsestraffkommittén och frivårdskommittén. När detta anmäldes i budgetpropositionen anförde ju justitieutskottet — vilket riksdagen instämde i — att tillsättningen av dessa kommittéer inte fick hindra snabba dellösningar. Det är detta som har skett, och som kanske även fortsättningsvis kommer att ske. När man citerar lagrådet tycker jag att man inte skall glömma bort att lagrådet har varit kritiskt på många punkter. Men lagrådet säger att den allmänna strävan att minska inslaget av frihetsberövanden som ligger bakom förslaget i och för sig ter sig välmotiverad. Men i lagrådets uttalande står det också att man inte har funnit någon anledning att från nu berörda synpunkter motsätta sig förslaget, ffrämst med hänsyn till fängelsestraffens skadeverkningar och till att deras längd fortlöpande bör minskas. Jag blir litet förvånad när jag hör Karin Söder här i talarstolen och när jag läser reservation 2 som är fogad till betänkande 1982/83:26. I reservationen står det bl.a. ”att samhällets rättsuppfattning som kommer till uttryck i domstolarnas straffmätning inte borde få styras av faktorer som tillgång till fängelseplatser och uppsatta sparmål”. Det är som om centern inte har klart för sig, inte har läst den historik som finns både i utskottets betänkande och i propositionen samt i fängelsestraffkommitténs betänkande, att vi har haft villkorlig frigivning sedan 1906 här i landet. Vi har ändrat villkoren åtskilliga gånger. I början av 1960-talet lade vi till möjligheten att få halvtidsfrigivning. Det fanns inte tidigare. Vi har också så sent som 1973 behandlat en proposition om kriminalvård i anstalt. Då hördes det inte några protester från något håll mot den villkorliga frigivningen. Vi har delat upp våra anföranden på ett sådant sätt att Helge Klöver kommer att tala mera om villkoren och principerna bakom den villkorliga frigivningen, och Birthe Sörestedt kommer att tala om frivården. Det är först nu som vi hör de här tongångarna, nu också från centerpartiet, som ändå var med på skrivningen när fängelsestraffkommittén lade fram sitt betänkande. Antingen skall man ha villkorlig frigivning och möjligheterna tilldet, eller också skall man klart gå in för att en utmätt dom skall avtjänas på anstalt. Det finns inga genvägar. Det går inte att ta detta som en temporär lösning. Det är en princip som vi har haft sedan 1906, och det är en princip som de nordiska länderna är ense om. Karin Söder är ju verksam inom Nordiska rådet. Karin Söder känner därför kanske till att när det här förslaget om villkorlig frigivning började diskuteras, växte det långsamt fram i diskussioner med Nordiska straffrättskommittén, där man har ställt sig bakom tanken på att en villkorlig frigivning endast skall bygga på en kvotdel. Nordiska straffrättskommittén har avgivit ett betänkande, där man ger uttryck för uppfattningen att samtliga nordiska länder bör sträva efter att införa en allmän halvtidsregel. I Finland, Norge och Danmark liksom i Sverige finns det nämligen villkorlig frigivning sedan lång tid tillbaka. Kommittén vill alltså att en allmän halvtidsregel skall införas. Men, säger man, det beror på varje lands särskilda förhållanden om detta kan uppnås med en gång eller utgöra resultatet av en gradvis utvidgning av det område där halvtidsfrigivning nu sker. Vi bör ha klart för oss att detta är något som har arbetats fram på samnordisk basis. Sverige har hunnit något längre än övriga länder, men dessa är beredda att följa Sverige. Vi har byggt vidare på den uppfattning som vi alltid har haft, nämligen att fängelsestraff har en skadlig inverkan och att denna blir större ju längre strafftiden är. Därför ber jag mycket bestämt att få yrka avslag på de moderata reservationerna om den villkorliga frigivningen och översynen av straffskalorna. Det är icke den vägen vi skall gå, och fängelsestraffkommittén bör inte heller få sådana direktiv. Jag yrkar således bifall till utskottets hemställan i justitieutskottets betänkande 26. Debatten om anslag till kriminalvården, en fråga som tas upp i justitieutskottets betänkande 25, har mest rört sig kring narkotikasituationen. Det är kanske naturligt, eftersom vi alla erkänner att narkotikasituationen vid våra kriminalvårdsanstalter är ett svårbemästrat problem. Man har dock börjat med s.k. narkotikafria behandlingar. Det finns specialavdelningar för detta ändamål vid Hall, Kumla och Norrköping.

Den som riktigt har trängt in i frågan har ju möjlighet därtill. På detta område har redan mycket gjorts. Men frågan om kriminalvårdens arbetsformer är ett svårt problem, vilket hela betänkandet och budgetfram ställningen präglas av. Överbeläggningen är stor, ibland 103-104 26 på vissa slutna riksanstalter. Nu börjar dock nya anstalter växa fram. Trots det tror väl ingen att situationen med narkotika på anstalterna kommer att bli så mycket bättre på många år, vilket är synd, eftersom tanken bakom förslaget om vård inom anstalt bygger på en differentiering av de intagna. Det är tyvärr ännu inte möjligt att genomföra. Jag yrkar som sagt bifall till utskottets hemställan i justitieutskottets betänkande 25. Jag skall slutligen något kommentera de reservationer som har avgivits om skärpning av verkställighetsreglerna för narkotikadömda. Permissionsutredningen utmynnade i ett förslag om skärpta regler för intagna, dömda till fyra års fängelse eller mer. Det skulle röra sig om 50-75 intagna. Nu ändrades denna regel av den borgerlige justitieministern, så att strafftiden skulle vara minst två år, och det gör att långt fler berörs av dessa regler. Vi var från vårt håll inte riktigt på det klara med hur många som skulle inbegripas i detta. Vi delar nog centerns uppfattning på den punkten. Moderaternas förslag om en återgång till permissionsutredningens tankegångar vill vi inte vara med på. Men vi vill peka på att kriminalvårdsstyrelsen redan har gjort en framställning till justitiedepartementet om en omformulering, inte bara av 7:3-paragrafen utan även av den paragraf som gäller behandling i enrum, vilken är väl så viktig. Det brukar vara kutym att riksdagen, när någonting behandlas inom departementet, har varit ute på remiss och snart skall bli föremål för ställningstagande, inte bifaller en motion eller en reservation. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter i de båda betänkandena.
Herr talman! Lisa Mattson sade att hon kände sig försatt fyra år tillbaka i tiden, när hon lyssnade till mina och Karin Söders anföranden. Det resonemang som vi förde principiellt står att återfinna i propositionen, där en redovisning finns av just BRÅ-rapporten, Nytt straffsystem, så vårt resonemang gäller nutiden och inte förhållandena fyra år tillbaka i tiden. Det resonemanget tar vi också upp i vår reservation. När de olika utredningar tillsattes som nu arbetar med fängelsestraffet och kriminalpolitiken, förutsattes att man inte skulle hindra snabba dellösningar. Det är alldeles riktigt. Vår kritik på den punkten riktar sig inte mot detta utan mot det förhållandet att den s.k. dellösning som man nu gör med obligatorisk halvtidsfrigivning inte är en dellösning utan innebär en väsentlig och principiell förändring av grunderna för kriminalpolitiken. Av det skälet borde man inte ha tagit denna dellösning nu. Den skulle ha diskuterats i samband med översynen av straffskalorna, där den naturligt hör hemma. Annars motsätter vi oss självklart inte olika dellösningar, som inte rubbar grundprinciperna. Det är också viktigt att man skiljer på två ting i denna debatt. Å ena sidan är det en önskan att minska strafftiderna. Där tror jag att vi kan förena oss i en allmän principdeklaration om att det är önskvärt. Å andra sidan är frågan vilken väg man skall gå fram för att åstadkomma detta. Skall man gå bakvägen via lagen om kriminalvård i anstalt och korta ner strafftiderna, eller skall man gå den som vi tycker hederliga och riktiga vägen i förhållande till allmänheten och se över straffskalorna för att åstadkomma kongruens mellan domstolarnas dömande, brottsbalken, straffmätningen och den faktiskt avtjänade strafftiden, vilket vi tycker är det rimliga? Villkorlig frigivning har vi haft länge, sade Lisa Mattson. Ja, det är rätt. Den bygger från början på ett skötsamhetskrav. Det har tänjts så småningom därhän att vi har fått villkorlig frigivning efter två tredjedelar av strafftiden och så småningom en halvtidsregel. Men det har alltid varit en fakultativ regel. Den har byggt på principen om en prövning. Bakom har legat ett skötsamhetskrav, som så småningom har fått allt mindre betydelse. Det erkänns. Men skillnaden är att vi nu tar ett principiellt mycket viktigt steg. Den villkorliga frigivningen blir obligatorisk. Det finns inte kvar någon prövningsdel i det hela. Denna allvarliga sak kritiserar vi. Det man nu gör innebär alltså inte en långsam uttänjning av systemet utan ett definitivt principiellt steg. Den diskussionen tycker vi är väsentlig att föra.
Herr talman! Först är jag ju glad över att kunna konstatera att Lisa Mattson i dag ställer upp på centerns linje när det gäller särbehandling av vissa personer som dömts för narkotikaförseelser och därmed förknippad kriminalitet och brott. Det är bara tragiskt att konstatera att denna insikt inte fanns också under föregående riksmöte. I så fall hade den proposition som då lades fram kunnat bli bifallen och i dag vara en verklighet. Det är alltså ett konstaterande att vi så småningom uppenbarligen får socialdemokraterna med oss på den här punkten. Jag blir litet fundersam när Lisa Mattson säger att vi flyttar debatten fyra år tillbaka i tiden. Ett faktum är ju att debatten om brott och straff och behandlingen av människor med kriminellt beteende måste pågå ständigt. Vi måste ha den också här som bakgrund för våra beslut, och —-som Björn Körlof sade — det finns också med i justitieministerns proposition. Han har funnit samma behov att uttala detta som vi inom oppositionen. För centerns vidkommande är det ett faktum att vi inte hindrar en snabb dellösning, men vi tillåter oss att kritisera på väsentliga punkter, där vi inte anser förslaget vara till fyllest och där vi vill ha en förändring till stånd så snart som detta är möjligt. Visst vet vi inom centern — det trodde jag inte att man skulle behöva förklara — vad villkorlig frigivning är. Det är dock ett viktigt faktum att det är villkorlig frigivning vi vill ha, och det nya inslaget är ju att man i all huvudsak tar bort prövningsförfarandet. Det blir inte en morot, utan man bestämmer från början hur lång tid av straffet som skall avtjänas, och det är det vi har kritiserat. När det gäller det nordiska samarbetet menar vi att för att vi skall kunna fullfölja detta måste vårt förslag i vår reservation också bli realitet. Man måste noggrant pröva frågan om utmätning av straff och den tid verkställigheten omfattar, att en villkorlig frigivning verkligen skall bli villkorlig och att därmed sammanhängande rehabiliterande insater blir mycket noga prövade så att man uppnår de mål som man uppsatt för de människor det här är fråga om.
Herr talman! Jag vill bara peka på den kritik som från många håll har riktats mot den villkorliga frigivningen sådan som den har existerat fram till nu. Den har ansetts svårförståerlig och svårförklarlig, och det har ansetts kunna bero på var någonstans i landet man bor vilken behandling man får. Nu syftar jag inte på kriminalvårdsnämnden, som har mycket fasta normer för hur man skall bevilja villkorlig frigivning — halv tid eller två tredjedels tid — utan på den bedömning som tidigare har gjorts av övervakningsnämnderna i fråga om påföljder under ett år. Vi har också mycket tydligt skrivit i vårt betänkande att vi anser att en obligatorisk villkorlig frigivning blir mer lättöverskådlig och lättare att förstå. Det gäller dock inte särdeles långa tider. Jag kan inte förstå att en metod med villkorlig frigivning, som vi haft i 57 år här i Sverige, kan kallas att man tar ner strafftiderna bakvägen. Det är en metod vi har haft, och jag tror att domstolarna har accepterat dess principer. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan i de två betänkandena.
Herr talman! Lisa Mattson har rätt på en väsentlig punkt, nämligen att så som det villkorliga frigivningssystemet utvecklas i vårt land har det av de intagna uppfattats som alltmer svårförståeligt och svårförklarligt, av många också som orättvist och ägnat att leda till mannamån i olika hänseenden och felaktiga bedömningar. På det viset har systemet inte varit bra. På samma sätt kan man också säga att det framlagda förslaget, sett som enskilt förslag, fyller det krav som vi moderater gärna vill ställa, nämligen kravet på förutsägbarhet och proportionalitet. I det hänseendet gör det faktiskt det; alla får nu reda på att man kommer ut efter halva strafftiden, förutsatt att man har ett fängelsestraff på under två år. Det är fullt förutsägbart. Men det allvarliga är att man då tappar kontakten med vad domstolarna dömer ut. Detta är vår huvudinvändning. Den väsentliga invändningen är att man tänjer ut gummisnodden så långt att den går av mellan vad domstolarna dömer till och vad som faktiskt skall avtjänas. Det är därför som straffrättssystemet nu är på väg att, som vi upplever det, tappa tilltro hos allmänheten. Domstolarna dömer till två års fängelse, men i själva verket skall bara ett års fängelse avtjänas. Man frågar sig vad det får för konsekvenser. Hur kommer domstolarna att uppleva det, hur kommer nämndemännen att uppleva det och hur kommer de som döms att uppleva det? Domstolen säger två år, men jag får bara ett. Det hela framstår till slut som en potemkinkuliss, och det är detta som är allvarligt. Lisa Mattson och jag har samma uppfattning: att vi måste förkorta strafftiderna. Men vår uppfattning är precis den som jag har sagt, att det skall ske genom att man tar ner straffskalorna. Det tvingar oss som är ansvariga för lagstiftningen att angripa brottsbalken och hela specialstraffrätten och gå igenom dem för att se var strafftiderna kan förändras — och kanske åstadkomma ungefär samma resultat som nu åstadkoms på den här, som vi upplever det, bakvända vägen.
Herr talman! Jag delar Lisa Mattsons uppfattning — om jag har förstått den rätt — att vi också måste diskutera innehållet i den villkorliga frigivningen och den behandling som kommer därefter. Jag har sagt i alla mina anföranden att det är en väsentlig del. Men det är faktiskt inte riktigt detta som kritiken har riktat sig mot, utan det är samma kritik som tas upp i lagrådets yttrande om att man för att obligatoriskt halvera strafftiden kanske i stället borde genomföra en sänkning av straffskalorna, för att få samstämmighet mellan den dom som avkunnas och det straff som de facto avtjänas. Detta skulle vara bättre i linje med allmän rättsuppfattning. Man skulle kunna citera lagrådets inställning i många och långa stycken, men jag skall inte trötta kammaren med det.

Ingen av oss pläderar väl för långa straff, därför att vi tror att det är rehabiliterande — det tror vi inte. Det är samspelet mellan allmänpreventionen och individualpreventionen som måste stärkas och förbättras. Vi menar att den diskussionen måste föras på ett konstruktivt sätt. Vi har från centerns sida bidragit till detta genom att göra det som riksdagen var enig om tidigare, nämligen att inte hindra snabba dellösningar. Men vi vill sätta målen för detta arbete fast och mycket klart.
Herr talman! När vi 1965 ändrade den villkorliga frigivningen från fem sjättedelar till två tredjedelar tror jag inte att man märkte att domstolarna med ledning av detta gjorde en annan bedömning. Det har sagts ifrån mycket tydligt och klart av den utredning som ligger bakom detta förslag, att man inte har någon anledning att ta för givet att det skulle bli någon annan bedömning av strafftiderna än den som gällt hitintills. Som jag har sagt har vi här haft en institution liknande den i Norge, Finland och Danmark, och det har såväl domstolar som nämndemän också accepterat och anpassat sig till.

Herr talman! Den grundläggande inriktningen att humanisera kriminalvården, att begränsa frihetsberövandenas antal och längd och att söka verksamma alternativ till frihetsstraff har i stort sett varit gemensam för samtliga riksdagspartier. Den proposition som riksdagen i dag behandlar ingår som ett led i denna utveckling. Propositionens förslag grundar sig på två delbetänkanden av fängelsestraffkommittén och frivårdskommittén, som tillkallades och fick sina direktiv under det borgerliga regeringsinnehavet.

De nu aktuella förslagen utgör ett betydelsefullt steg när det gäller att förverkliga den kriminalpolitiska inriktning som kom till uttryck i direktiven. Men det är väsentligt att framhålla att det bara är fråga om en delreform. Båda kommittéerna fortsätter sitt arbete, och de har härvid sådana viktiga uppgifter som att pröva alternativ till frihetsstraff, som t.ex. kontraktsvård och samhällstjänst, och att göra en allmän översyn av gällande straffskalor. Självfallet kan det inte uteslutas att kommittéernas framtida förslag kan medföra vissa ändringar också i fall som omfattas av de nu aktuella förslagen, men reformens inriktning står fast. Reformen berör inte den särskilt grova brottsligheten. Den berör inte heller sådan brottslighet som bedöms förskylla kortare straff än fyra månader. För de intagna som omfattas av reformen innebär den en betydelsefull om än inte dramatisk mildring i jämförelse med nuvarande ordning. I normalfallet minskar den faktiska anstaltstiden med en sjättedel i förhållande till det utdömda straffet, även om minskningen blir mindre i åtskilliga fall. Ändringarna i fråga om den villkorliga frigivningen gäller inte bara anstaltstiderna. Genom att regleringen i princip görs obligatorisk blir systemet också mer enhetligt, förutsägbart och rättssäkert. Anstaltstiden blir beroende av domstolens dom och inte av senare beslut av verkställighetsmyndigheten. Förutom det värde som ligger i detta kommer den nya ordningen bl.a. att medföra att de viktiga frigivningsförberedelserna underlättas genom att resurser frigörs och planeringen kan påbörjas på ett tidigare stadium. De moderata ledamöterna i justitieutskottet har inte ställt sig bakom förslagen om ändringar i den villkorliga frigivningen. Jag hyser sympati för den synpunkten att den villkorliga frigivningen borde ha behandlats i ett större sammanhang, men jag är förvånad över att kritiken kommer från moderat håll. Att den villkorliga frigivningen nu har kommit upp till särbehandling är nämligen en följd av uttryckliga tilläggsdirektiv till fängelsestraffkommittén som har signerats av den moderate justitieministern Håkan Winberg. Den sakliga invändning moderaterna gör är främst att reformen innebär att skillnaden mellan vad en dom enligt sin lydelse går ut på och de faktiska rättsverkningarna skulle bli alltför stor. Jag har i propositionen uttryckt förståelse också för sådana synpunkter. Men som jag redan har sagt rör det sig här om förändringar av de enskilda frihetsberövandenas omfattning som i ett vidare perspektiv framstår som rätt blygsamma. Tanken att dessa förändringar skulle på något sätt inverka på allmänhetens tilltro till rättsväsendet är för mig svår att ta riktigt på allvar. Det gäller särskilt som skillnaden mellan den formella domens innehåll och det faktiska frihetsberövandet i åtskilliga andra länder regelmässigt är väsentligt större än vad som blir följden av förslaget. Jag vill också, med anledning av vad som har sagts av Björn Körlof och Karin Söder, framhålla att det inte är så att statsfinansiella överväganden har spelat någon roll vid tillkomsten av detta förslag. Det påståendet är felaktigt, och det har ingen täckning i vad som sägs i propositionen. För drygt tio år sedan var jag själv med om att i justitiedepartementet ta upp dessa tankar om halvtidsfrigivning. Det är alltså tio år sedan som dessa tankar kom fram i det kriminalpolitiska arbetet. För min del är det tillfredsställande att konstatera att jag nu kan få lägga fram ett förslag med detta innehåll. Det förhållandet att dessa ändringar görs vid en tidpunkt då vi har ett stort tryck på våra kriminalvårdsanstalter får inte betraktas som någon olägenhet utan är självfallet en fördel. Herr talman! Jag tvingas att gå in litet grand just på moderaternas syn på denna kriminalpolitiska fråga. Där åberopas mot reformen, såvitt jag kan förstå, främst att den faktiska verkställighetstiden vid en dom på fängelse kommer att skilja sig något mer än vad som är fallet i dag från vad domen innehåller. Anser man att detta är en nackdel — och det har jag också förståelse för — måste den vägas mot fördelarna av förslaget. För egen del ser jag det som uppenbart att fördelarna väger över. Menar man verkligen, som det sägs i de båda kommittéernas direktiv att det är väsentligt att avkorta längden på frihetsberövandena inom kriminalvården, är det inte försvarligt att underlåta detta när det föreligger ett väl genomarbetat förslag, som i sina huvuddrag har godtagits av en majoritet av remissinstanserna. Frihetsberövande är det mest ingripande repressiva tvång som samhället tillgriper mot enskilda. Förutom den integritetskränkning och det lidande det medför är det ofta förenat med betydande skadeverkningar i andra hänseenden. Det är inte rimligt att enskilda genom längre frihetsberövanden än man anser oundgängligen nödvändiga skall behöva betala en strävan efter någon teoretisk eller estetisk fulländning av ett straffsystem. Än mindre kan det accepteras att enskilda på detta sätt skall behöva betala för att någon kanske i efterhand finner att en annan utredningsordning än den man valt hade varit lämpligare. Den aktuella reformfrågan har ju handlagts litet fram och tillbaka under de borgerliga regeringarna. Frågan kommer naturligtvis i ett annat läge om man inte delar uppfattningen att frihetsberövandena bör avkortas. Moderaterna har ju officiellt ställt sig bakom denna strävan att avkorta frihetsberövanden. Men det är svårt att undvika misstanken att det är det egentliga skälet till moderaternas avvisande hållning. Det finns åtskilliga enskilda moderater som har framfört förslag som skulle innebära en drastisk ökning av frihetsberövandenas längd. I reservationen till justitieutskottets betänkande 26, som jag har studerat, rör man sig på ett rätt oklart sätt kring denna fråga. Man förefaller avvisa varje form av generell förkortning av frihetsstraffen, då den skulle gå ut över allmänpreventionen och samhällsskyddet. Som skäl åberopar man speciellt behovet att ingripa mot den särskilt allvarliga brottsligheten. Men den allvarliga brottsligheten berörs ju över huvud taget inte av det här förslaget. I reservationen hänvisas till fängelsestraffkommitténs pågående strafföversyn, och man säger sig kunna ta ställning till frågan först när resultatet av den föreligger. Om moderaterna nu har övergett tanken på att minska omfattningen av de frihetsberövanden som sker inom kriminalvården, bör de säga det rent ut och också tala om varför de gjort det. Det kan inte bero på att en minskning redan har skett, för någon sådan har inte skett sedan fängelsestraffkommittén tillsattes. Tvärtom har frihetsberövandena ökat drastiskt sedan år 1976. Ingenting tyder heller på att frihetsberövandena skulle vara mindre skadliga än man förut har antagit, och det är obekant åtminstone för mig att några nya rön framkommit som skulle tala för att frihetsberövandenas längd skulle ha större betydelse för allmänprevention och samhällsskydd än det fanns anledning att anta år 1979, när de båda aktuella kommittéerna fick sina direktiv. Herr talman! Jag har hittills talat om den del av förslaget som avser villkorlig frigivning och halvering av strafftiden. I den allmänna debatt som har föranletts av regeringens proposition har intresset uppenbarligen koncentrerat sig till just till den frågan. Jag vill framhålla att propositionen också innehåller förslag av väsentlig betydelse för frivården. Förslagen innebär att tillämpningsområdet för villkorlig dom och skyddstillsyn vidgas. Kriminalvården i frihet, både efter villkorlig frigivning och vid skyddstillsyn, intensifieras. Insatserna koncentreras på första året av prövotiden, då återfallsrisken är störst. Förutsättningar skapas för att påbörja frivårdsinsatserna vid en tidigare tidpunkt än nu. Biträdande övervakare skall kunna förordnas i de fall när speciella insatser behöver göras. Möjligheterna till tillfälligt omhändertagande vidgas, om reaktionssystemet vid misskötsamhet stramas upp. Sammantagna bör ändringarna kunna medföra väsentligt bättre förutsättningar för en ändamålsenlig och effektiv frivård. Förslaget innebär också organisatoriska förändringar. Frivården ställs direkt under kriminalvårdsverkets regionala ledning. Skyddskonsulentorganisationen tar över vissa mer rutinmässiga uppgifter från övervakningsnämnderna. Genom att dessa befrias från prövningen av frågor om villkorlig frigivning kan man minska antalet övervakningsnämnder. I det sammanhanget vill jag, till skillnad från vad som anförs i en reservation av de centerpartistiska ledamöterna i utskottet, framhålla att detta är en naturlig och riktig konsekvens av förslagen i övrigt. För att tillgodose intresset av att öka det medborgerliga inflytandet över kriminalvårdens verksamhet föreslås också att landstingen och kommunfullmäktige skall utse lekmannaledamöter i övervakningsnämnderna. Herr talman! Sammantaget rör det sig här om betydelsefulla förändringar på kriminalvårdspolitikens område, både när det gäller anstaltsvården och när det gäller frivården. Det är därför tillfredsställande att det — bortsett från de reservationer som jag har berört — föreligger enighet inom justitieutskottet i de aktuella frågorna.
Herr talman! Låt mig först kommentera det som justitieministern sade om att inte så många var berörda av reformen. Enligt uppgifter från kriminalvårdsstyrelsen kommer det i vart fall i inledningsskedet att bli så att över 400 interner lämnar landets fängelser, när reformen träder i kraft den 1 juli. Det är ändå en ganska stor siffra. Självfallet kommer det inte varje år att blir så, men detta blir i varje fall ingångseffekten. Justitieministern sade att han hade förståelse för två av de argument som vi moderater för fram. Det ena har att göra med huruvida man skall ta en helhetslösning något senare eller en dellösning nu. Justitieministerns bedömning är att det trots allt är bättre att ta en dellösning nu än att vänta på en helhetslösning. Det kan diskuteras vilken väg man skall gå. Justitieministern stöder sig på tilläggsdirektiven som gavs av Håkan Winberg till fängelsestraffkommittén. Men de innebar ju inte att man skulle lägga fram ett sådant förslag som nu ligger på riksdagens bord, utan de innebar faktiskt att man skulle pröva former för villkorlig frigivning i kombination med förändringar i straffskalorna. Till det förslag som så småningom kom från fängelsestraffkommittén i detta avseende fanns ju också en moderat reservation. På den punkten tycker jag därför inte att justitieministerns argument riktigt håller. Justitieministern säger att statsfinansiella skäl inte har spelat in vid hans bedömning av detta. Då vill jag hänvisa till vad justitieministern säger på s. 30 i propositionen: ”För mig står det klart att det även från samhällsekonomiska synpunkter måste vara ett önskemål att denna utveckling bryts.” Därvid hänvisar man till frihetsstraffets användning och dess längd. Nog finns det alltså ett samhällsekonomiskt motiv med i bilden förutom det att man av humanitära skäl skall skära ned fängelsestraffet. Sedan förde justitieministern också fram någon sorts kritik mot det moderata sättet att resonera. Det skulle gå ut på en, som justitieministern uttryckte det, ”estetisk” fulländning av det straffrättsliga systemet. Någon sådan fulländning tror vi inte på och har aldrig trott på. Jag inledde mitt anförande här i kammaren med att säga att den som har en övertro på att det kriminalrättsliga ingripandet allenarådande skulle få ner brottsligheten tror fel. Detta vidhåller jag — jag står för den uppfattningen. Vi tror inte på det kriminalrättsliga ingripandet som allenarådande, utan vi tror att det tvärtom fordras ett ständigt arbete och en mängd andra åtgärder för att få ner brottsligheten. Något teoretiskt eller estetiskt fulländat system existerar inte och går säkert aldrig att få fram. Justitieministern anförde också en misstanke om att vi inte menar vad vi säger om att vi vill minska fängelsestrafftiderna. Då hänvisar jag till den moderata partimotionen om kriminalpolitiken till årets riksmöte. Där finns en särskild hemställan om just detta.
Herr talman! Jag vill gärna understryka vad justitieministern sade om de delar av propositionen som inte har blivit så mycket diskuterade och som gäller den positiva förändring som frivården kommer att undergå. Det kan aldrig nog betonas att den delen är den absolut viktigaste för tilltron till vårt rättssamhälle. Det gäller alltså den rehabilitering som jag tidigare tog upp i mitt huvudanförande. Sedan vill jag begränsa mig till ett par kommentarer om övervakningsnämndernas organisation. Det är rätt att övervakningsnämnderna demokratiseras genom det nya valsystemet, och det tillstyrker vi från centerns sida. Men vi anser att det var fel att i det här läget låta det bli något man skulle kunna kalla halvmesyr, dvs. att inte låta den decentraliserade organisationen vara kvar med också nya uppgifter av mindre rutinmässig karaktär än de tidigare och ta vara på de erfarenheter som de facto finns i nämnderna, även om de till dels får nya ledamöter. Jag tror att just den typen av organisation är mycket värdefull och viktig för att vi skall kunna få det som vi är eniga om: ett bra samspel mellan socialtjänsten, utbildningsväsendet och arbetsmarknaden. Det är ju ett bättre samarbete man ”skriker” efter landet över för att man skall kunna klara av de här svåra problemen. Ett bättre samarbete åstadkommer man inte genom att centralisera, utan genom att bibehålla en decentraliserad organisation. Till sist vill jag rikta en fråga till justitieministern. Får jag fatta justitieministern så att han efter det att delreformen blivit genomförd inte kommer att motsätta sig ett fortsatt arbete med den inriktning som vi föreslår i vår reservation? Justitieministern sade ju att straffskalorna kommer att ses över i enlighet med direktiven. Om jag förstod detta rätt kan det innebära att man kommer att närma sig det som vi åsyftar, nämligen en bättre samstämmighet mellan det utmätta straffet och det som de facto verkställs.
Herr talman! Två synpunkter till vad Björn Körlof sade. När det gäller Håkan Winbergs tilläggsdirektiv går det liksom inte riktigt ihop att han gett tilläggsdirektiv och ändå varit inställd på att man skulle samordna den översyn av straffskalorna som pågår. Han var väl medveten om att man inte skulle hinna med den översynen. Att det var skillnad mellan de motiv Håkan Winberg hade för att ge tilläggsdirektiv och de motiv som jag skulle ha haft för att ge tilläggsdirektiv har väl kanske framgått. Jag vet att Håkan Winbergs motiv för tilläggsdirektiven var att han ville avskaffa övervakningsnämnderna. När det sedan gäller frågan om den samhällsekonomiska synpunkten har jag litet svårt att förstå att man just från moderat håll skulle kritisera ett förslag som beaktar även samhällsekonomiska aspekter. Jag tycker att det är naturligt att göra det. Till Karin Söder vill jag säga att om vi skulle ha haft kvar alla övervakningsnämnder efter den här reformens genomförande, skulle — har vi räknat ut — många övervakningsnämnder inte ha haft mer än tio ärenden att handlägga på ett år. Vi har alltså gjort den bedömningen att man utan vidare kan göra den här besparingen utan att det får några som helst olägenheter. Sedan är det klart att förslag i de frågor som vi diskuterar i dag kommer att läggas fram av de här två kommittéerna. Jag gör den bedömningen att vi när vi i regering och riksdag skall samordna de förslag som kommer fram skall kunna nå lösningar som det blir en bred enighet om.
Herr talman! Vilka outtalade motiv som olika justitieministrar kan ha för att lägga fram olika tilläggsdirektiv tror jag att det blir svårt att diskutera. Det handlar om tankar och känslor som är oåtkomliga för debatt. Däremot har man att hålla sig till vad som faktiskt står i direktiven. Dessa direktiv innebär att de utredningar som vi talat om här skall pröva olika frågeställningar: villkorlig frigivning, olika typer av fängelsestrafförändringar och annat sådant. Av utredningens förslag framgår att detta var en mycket svår fråga för utredningen att hantera. Det fanns de som ansåg att man skulle avskaffa den villkorliga frigivningen helt för att man skulle få ett proportionellt och avvägt system, och sedan angripa fängelsestraffsidan genom att ta ned straffskalorna. Det framgår fullt klart att det var en besvärlig fråga att hantera. Moderater vill alltid spara pengar, säger justitieministern. Ja, det finns naturligtvis ofta skäl till det. Men just i det här fallet finns inte ett sådant skäl. Straffrätten och kriminalpolitiken måste styras av de grundläggande principer som vi kan ställa oss bakom. Att det sedan får vissa samhällsekonomiska effekter beroende på vilken modell man väljer är jag fullt medveten om. I det avseendet konstaterar jag att justitieministerns förslag innebär en besparing. Men det kan inte vara något motiv, i synnerhet inte om man vänder på resonemanget. En god samhällsekonomi kan rimligen inte vara ett argument för långa fängelsestraff. Argumenten har inte med varandra att göra. Får det en positiv samhällsekonomisk effekt är det bra i och för sig, men det kan inte vara något motiv för hur man skall utforma kriminalpolitiken.
Herr talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret på frågan om det fortsatta utredningsarbetet. Jag hoppas att justitieministerns positiva förhoppning, att man skall kunna nå fram till lösningar varom det råder enighet skall besannas. Jag utgår då ifrån att det i detta låg ett erkännande av att lösningen ligger någonstans i närheten av det vi föreslagit i vår reservation. När det sedan gäller övervakningsnämnderna är det ju ett faktum, som jag inte vill bestrida, att om man tar bort de rutinmässiga ärendena blir det ganska få kvar.

Den unika chansen bör man ta, och det gör man bättre om man bibehåller den nuvarande organisationen.

Herr talman! I justitieutskottets betänkande nr 25 behandlas bl.a. motion nr 715 av Rune Backlund, Stina Gustavsson och mig angående kriminalvård i familj. Detta är en motion i ett mycket angeläget ärende. Tyvärr avstyrker utskottet bifall till motionen. Samtidigt som man yrkar avslag ger emellertid utskottet till känna sin i princip positiva inställning till en ökad användning av familjevård utom anstalt. Man understryker också starkt vikten av att så långt det är möjligt minska användningen av fängelsestraff och att, i de fall frihetsstraff ändå inte kan undvikas, de skadliga verkningarna därav motverkas. ”TI strävandena att lindra ett fängelstraffs negativa effekter har”, skriver utskottet, ”möjligheten att medge vistelse utanför anstalt en betydelsefull uppgift att fylla.” Ja, det är det som vi försöker säga i vår motion. Vi motionärer menar också att inga ökade resurser eller nya pengar krävs för att utvidga verksamheten med kriminalvård i familj. I stället är det så att man med detta sparar pengar. I motionen har vi pekat på skillnaden i kostnader per dag för kriminalvård i familj och i fängelse. Vidare har kriminalvårdsstyrelsen beräknat att med en ökning av antalet 34 §-placeringar med 200 platser — en ökning som man bedömer vara fullt möjlig — skulle en nettobesparing av 5 milj.kr. för budgetår kunna åstadkommas. I utskottsbetänkandet hänvisas till en rad pågående utredningar som man menar arbetar med också de frågor som aktualiseras i vår motion, nämligen frivårdskommittén, narkotikakommissionen och socialberedningen. Man Nr 124 hänvisar också till det interdepartementala samarbete som bedrivs mellan Onsdagen den socialoch justitiedepartementen och företrädare för kriminalvården. 20 april 1983 Vi har förstått — även om vi varit kort tid i riksdagen — att det inte är lätt att få gehör för något annat än det som ett enigt utskott har kommit fram till och också att det är kutym att avvakta pågående utredningar. Frågan är då hur lång tid de utredningar man hänvisar till behöver för att i sin tur komma fram till att exempelvis kriminalvård i familj, som den bedrivs inom Stiftelsen Smålandsgårdar, är ett alternativ värt att utvidga. Den försöksverksamhet som bedrivs inom just Stiftelsen Smålandsgårdar har nämligen visat sig ge mycket positiva effekter för de dömda, inte minst som en rehabiliterande insats. Försöksverksamheten går ut på att personer, som normalt skall vistas i fängelse, i stället får vistas i vanliga familjer. De familjer som anlitas är företrädesvis lantbrukarfamiljer, eftersom tillgång till sysselsättning måste finnas. Vistelserna är hårt kontrollerade, med bl.a. restriktioner vad gäller vistelse utanför familjen och när det gäller droger. Om inte den dömde sköter sin familjevistelse i enlighet med ett upprättat avtal, sker återförpassning till anstalt. En utbyggnad och utveckling av kriminalvård i familj är en öppning ut ur det uråldriga fängelsesystemet. Jag skulle kunna räkna upp många fördelar med kriminalvård i familj, jämfört med fängelsestraff. Jag tar emellertid inte upp tiden med detta, då vi i ett antal punkter i motionen angett fördelarna och jag utgår ifrån att utskottets ledamöter tagit del av dessa. Jag vill däremot citera något av det som framförts av sådana som omfattas av detta slag av kriminalvård. Jag citerar ett par av de unga — det är i regel fråga om ungdomar i denna form av vård: ”Även om vistelsen inte alltid varit enkel eller lätt så har det varit värt varenda minut. Jag har fått en ny start i livet. Utan Smålandsgårdar hade jag inte kommit någon vart med mitt knarkande.” En annan ung narkotikamissbrukare säger: ”Vistelsen i familj ger också självförtroende. Här kan man inte leva rövare utan att stå för vad man gjort. På kåken kan man bråka och stå i och även om man åker i isoleringscell, så är det ingen som frågar varför man egentligen bråkar. Här har jag fått börja om —- jag ser ljusare på allting. Jag har fått vänner — vänner som inte är missbrukare.” Kampen mot narkotikan har intensifierats under senare år, och alla tecken tyder på att tagen blir ännu hårdare. Många fler kommer sannolikt att i framtiden dömas för narkotikabrott. Lagstiftningen har skärpts. Påfrestningarna blir allt större på anstaltsystemet. Bristen på fängelseplatser måste lösas, och man är i full färd med att bygga nya, dyra lokaler. Det är en utveckling som egentligen ingen vill ha, men som samhället tvingas till i brist på alternativ. Kriminalvård i familj är ert alternativ. I dag är det alternativet litet, men på relativt kort tid skulle ganska många platser kunna tillskapas. Vissa kategorier av de dömda måste naturligtvis stå utanför 30 ett sådant system, bl.a. grova våldsbrottslingar, men kriminalvård i familj skulle ändå kunna omfatta relativt stora grupper av de dömda. En utbyggd kriminalvård i familj kan tillämpas utan lagändringar. Herr talman! Vi motionärer vill uttrycka förhoppningen att i det omfattande utredningsarbete som nu bedrivs man tar del av den försöksverksamhet som pågår vid Stiftelsen Smålandsgårdar och som omvittnat lyckas bra. Även om utskottet nu avfärdat vår motion och de frågor som där tagits upp, förväntar vi oss att man framdeles visar sin positiva inställning till ökad användning av kriminalvård i familj. Vi kommer att med intresse följa denna fråga.

Herr talman! Först vill jag säga till Kersti Johansson att vi i utskottet har behandlat hennes motion med mycket stor välvilja. Det ligger mycket positivt i vad som sägs i motionen om att man bör försöka att i ökad utsträckning bedriva kriminalvård i familj för att minska fängelsevistelserna. Att vi formellt har avstyrkt motionen beror ju på att denna fråga diskuteras i en rad olika fora, som Kersti Johansson själv räknade upp, men i grunden är vi positiva. Jag vill helt kort kommentera de förändringar som föreslås beträffande villkorlig frigivning. Först kan man konstatera att alla tycks vara överens om att det inte är bra att hålla människor instängda i fängelser och att det därför bör vara en allmän strävan att avkorta längden på de fängelsestraff som ändå måste avtjänas, bl.a. av allmänpreventiva skäl. Nu föreslås således att villkorlig frigivning skall ske i huvudsak obligatoriskt när halva strafftiden har avtjänats. Enligt gällande ordning sker frigivning regelmässigt enligt två kvotdelar, i huvudsak beroende på straffets längd. Sålunda friges de som dömts till långa strafftider — och därmed menar man dem som har strafftider på två år och sex månader eller däröver — efter halva tiden. För unga intagna — och därmed menar man i princip sådana som är under 23 år eller varit 23 år vid brottets begående — samt äldre intagna medger man i allmänhet frigivning då ett år och sex månader har avtjänats, alltså efter halva tiden. Övriga friges regelmässigt efter det att två tredjedelar av strafftiden har avtjänats. Det har utbildats en fast praxis när det gäller tillämpningen och användningen av de här angivna kvotdelarna. Skillnaden mellan nuvarande ganska fasta praxis och det i huvudsak obligatoriska frigivande som föreslås är egentligen mycket liten. Nuvarande system innebär alltså att skilda kategorier intagna beviljas villkorlig frigivning efter att ha avtjänat olika långa delar av det utmätta straffet. Därmed uppstår också vissa tröskeleffekter; således blir det faktiska frihetsberövandet normalt ungefär lika långt vid strafftider som ligger mellan ett år och tio månader och två år och sex månader. Detta med två kvotdelar har alltså uppenbara nackdelar. Från början ansåg man att med två olika kvotdelar skulle frigivningen kunna anpassas efter förhållandena i det särskilda fallet. Men det har i praktiken visat sig vara svårt att göra en rationell differentiering mellan olika grupper i fråga om villkorlig frigivning. Därför har man tillämpat dessa schabloner som är knutna till strafftidens längd. Systemet kan lätt upplevas som orättvist i sina praktiska konsekvenser. Det finns följaktligen starka skäl att tillämpa endast en kvotdel. Reglerna blir då enklare och konsekvenserna av ett fängelsestraff mer förutsebara, och det är bl.a. det som många av oss har eftersträvat. Det har i motioner och även på annat sätt gjorts gällande att det här förslaget är på något vis mycket omvälvande för vår kriminalpolitik. Det är en fråga av stor principiell räckvidd, skriver moderaterna i sin reservation. Men är frågan verkligen så stor? Även om reformen är mycket betydelsefull när det gäller strävan att minska omfattningen av frihetsberövandena inom kriminalvården är den långt ifrån genomgripande. De som har kortare straff än tre månader kommer inte att beröras av reformen, och de som har långa straff — två år och sex månader och i vissa fall ett år och sex månader — berörs inte heller, för de släpps ju redan nu efter halva tiden. För återstående grupper reduceras frihetsberövandet i normalfallet med endast en sjättedel av den utmätta strafftiden. För dem som har strafftider som närmar sig de längre tiderna blir reduceringen normalt ännu mindre, då man där tillämpar en praxis som innebär att vederbörande får ytterligare reducering för att minska tröskeleffekten. Dessutom får ganska många frigivningspermission tidigare än vid två tredjedelar av den utmätta strafftiden. Sammanlagt blir det, enligt vad fängelsestraffkommittén har räknat ut, med oförändrad straffmätning — något som vi förutsätter — en minskad beläggning på anstalterna med drygt 10 20. Jag har svårt att förstå att den här reformen skulle allvarligt försämra allmänhetens tilltro till vårt rättsväsende. Det är enligt min mening en mycket bra delreform i en strävan att minska fängelsestraffets negativa verkningar, vilken mycket väl kan genomföras utan att man avvaktar fängelstraffkommitténs och frivårdskommitténs slutgiltiga arbete, vilket moderaterna föreslagit i en motion. Som Lisa Mattson tidigare sagt uttalade riksdagen, innan dessa utredningar tillsattes, att utredningarna inte får hindra angelägna delreformer under tiden som utredningarna arbetar. Vi menar att det här är en sådan angelägen delreform, som riksdagen bör kunna besluta om nu. Centern och vpk accepterar i sin reservation resp. motion förslaget om villkorlig frigivning efter halva strafftiden, men de vill att riksdagen skall uttala sig för en översyn av straffskalorna i brottsbalken och en uppföljning av resultatet. Vi tycker att det är ganska självklart att det hela följs upp, och straffskalorna är redan nu föremål för översyn i fängelsestraffkommittén. Det är klart att man kan tänka sig en ändring av straffskalorna, så att villkorlig frigivning skulle kunna avskaffas. Men för detta fordras väsentligt ändrad praxis när det gäller straffmätning — vilket förutsätter ett mycket komplicerat och vanskligt lagstiftningsarbete. Jag vill också säga att i vår omvärld finns villkorlig frigivning — inte bara i de nordiska länderna utan i nästan alla andra främmande länder som har samma grundläggande uppbyggnad som Sverige. Herr talman! Till slut ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan i de två betänkandena och avslag på reservationerna.

Herr talman! Jag ämnar i mitt inlägg behandla vpk:s motion 2216 som väckts med anledning av proposition 85 om villkorlig frigivning och kriminalvård i frihet. Vii vpk tycker att det är positivt att det nu föreligger ett förslag som innebär att villkorlig frigivning blir obligatorisk efter halva fängelsestrafftiden. Fängelsestraff innebär inte någon rehabilitering eller vård, som många tidigare sagt här i debatten, utan får väl snarare ses som en reaktion från samhället mot brott av olika slag. Det är därför bra att fängelsetiden kan minskas ytterligare, vilket är innebörden av förslaget. Vi har dock rest några invändningar motionsvägen emot delar av förslaget. Vi anser till att börja med att det nu behövs en översyn av straffskalorna — detta är inte någon invändning mot förslaget utan snarare ett tillägg — så att inte denna reform går förlorad genom att längre straff döms ut. I dag har vi för många brott ganska vida gränser mellan lägsta och högsta straffsats, och det finns alltså utrymme i domstolarna för justeringar uppåt av, om jag får kalla det så, normalstraffet för ett brott. Detta kan komma att ske just genom att domstolarna har vetskap om att den fängslade kommer att bli frigiven efter halva tiden. Det vore kanske rimligt att i stället justera ned straffskalorna och på så sätt utesluta denna möjlighet. Utskottet menar i sina skrivningar att det förslag som nu behandlas inte innebär så stora förändringar att det finns någon anledning att göra en sådan översyn. Men då har utskottet inte tagit ställning i sak till förslaget. Utskottet argumenterar på ett sätt som om systemet hittills hade varit perfekt. Vi anser att det här förslaget ytterligare understryker behovet av en översyn av straffskalorna — ett behov som i och för sig har funnits redan förut. Vi anser att straffskalorna generellt bör sänkas och att spannet mellan högsta och lägsta straffsats för ett brott bör minskas. Resultatet skulle bli att straffsatserna skulle stämma överens med det straff som sedan skall avtjänas, och den rättsliga likabehandlingen skulle öka. Vi får heller inte den förskjutning av makten från den politiska till den administrativa nivån som vi nu riskerar — något som vi också pekar på i motionen. Den här frågan har diskuterats i debatten, och enligt utskottets majoritet föreligger inte de risker vi pekar på. Det är i och för sig litet för tidigt att uttala sig om det, men vi anser ändå att en översyn är motiverad. Helge Klöver menar att det är självklart att detta följs upp, men då är det också fråga om vilka syften man har med sin uppföljning. Vår mening är att syftet skall vara att sänka straffskalorna och att få en större överensstämmelse mellan de straff som döms ut och de som avtjänas. Vi kan heller inte acceptera den minskning av övervakningstiden som, såvitt jag förstår, framför allt av besparingsskäl har föreslagits i propositionen. Vi ser övervakningen som något positivt, som ett stöd för de människor som från en ofta tilltrasslad livssituation, ibland med ett fängelsestraff på toppen, åter skall slussas ut i samhället och kunna fungera. En sådan social rehabilitering går oftast inte att påskynda. Det är fråga om en process som måste få ta tid. Detta har också påpekats från flera remissinstanser, bl.a. av dem som arbetar inom frivården och har erfarenheter. Vi riskerar med det här förslaget att få en ökad frekvens misslyckanden och återfall. Det är kostsamt för samhället och tragiskt för dem som drabbas. Utskottets resonemang om att resurser kan frigöras för att användas under det första året av övervakningstiden — det talade också justitieministern om — håller alltså inte streck just på grund av att det här är fråga om en process som tar tid och som alltså inte automatiskt kan ersättas med bättre resurser under en kortare tid. Däremot har vi inte någonting emot att frivården får ökade resurser. Det kommer att bli, som också kriminalvårdsstyrelsen pekade på i sitt remissyttrande, förändringar av övervakningens innehåll och metodik. Man kommer inte att i fortsättningen kunna arbeta med motivation och attitydförändringar, och man får avstå från uppföljningar. Var det detta som var meningen? kan man kanske fråga utskottets majoritet. Det är förvånande att det här förslaget lagts fram. Det är många remissinstanser som är negativa till denna förkortning. Från vpk anser vi alltså att övervakningstiden också i fortsättningen normalt skall vara två år. En prövning bör ske efter ett år, så att man skiljer ut dem som inte längre är i behov av övervakning — det finns ju naturligtvis sådana som inte behöver längre övervakning än ett år. I propositionen föreslås också att vissa domar skall kunna gå i omedelbar verkställighet, trots att de inte vunnit laga kraft. När det gäller dom om skyddstillsyn skall detta vara en huvudregel, och när det gäller dom som innebär frihetsberövande skall domstolen kunna förordna om omedelbart i kraftträdande. Vpk yrkar avslag på detta förslag. Vi anser att det på ett oacceptabelt sätt urholkar rättssäkerheten. Vi vill slå vakt om den rättsprincip som innebär att en tilltalad skall anses vara oskyldig fram till dess att han har överbevisats om brott genom att en dom vunnit laga kraft. Också från utskottets sida kan man här märka en viss, vill jag kalla det, skepsis. När det gäller omedelbar verkställighet av fängelsedomar understryker man det som i och för sig redan sägs i propositionen, nämligen att domstolarna måste iaktta stor försiktighet i fråga om att använda sig av dessa möjligheter, eftersom rättssäkerhetsintressena här gör sig gällande med särskild styrka. Om sådana påpekanden måste till i ett utskottsbetänkande — påpekanden som vi inte vet om domstolarna kommer att ta hänsyn till — är det ett tecken på att det förslaget inte borde genomföras. Vi anser att det inte finns så stora nackdelar med nuvarande ordning att vi vill urholka den rättsprincip jag tidigare nämnde. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till motion 2216 i de delar som inte täcks in av reservation 2, som jag också vill yrka bifall till.

Herr talman! Av de motioner som behandlas i justitieutskottets betänkande 25 skall jag ge en kort kommentar till motion 887 av Per Israelsson m.fl. I motionen avstyrks förslaget i budgetpropositionen om att frivårdshotellen i Norrköping, Örebro och Sundsvall samt inackorderingshemmet i Västerås omvandlas till anstalter. Vidare avstyrks förslaget att personalen överförs från frivården. Dessa boendeformer har byggts upp under en tid då det varit svårt att tillgodose det akuta behovet av boende. På senare tid har dock frivårdshotellen och inackorderingshemmet inte utnyttjats till fullo. Kriminalvårdens klienter har enligt socialtjänstlagen samma rätt till omsorg som andra medborgare. Därför skall dessa behov tillgodoses. De befintliga anstaltsplatserna har varit otillräckliga. Därför har man under hösten 1982 utnyttjat 46 platser vid frivårdsanläggningar som just anstaltsplatser. Prognoser för den kommande femårsperioden tyder på att anstaltsbeläggningen kan komma att öka kraftigt. Här finns nu en resurs, en speciell verksamhet inom frivården, som man inte har samma behov av i dag som tidigare. Utskottet anser det fullt rimligt att denna resurs utnyttjas på ett sådant sätt att de föreliggande behoven blir tillgodosedda. Justitieminister Ove Rainer har redan berört frågan om övervakningsnämndernas sammansättning och arbetsuppgifter, men jag skall ändå något ytterligare kommentera reservationen 3 i justitieutskottets betänkande 26. I reservationen föreslås att det inte sker någon förändring av antalet övervakningsnämnder liksom inte heller av nämndernas arbetsuppgifter. Det nu föreliggande förslaget om villkorlig frigivning och kriminalvård i frihet innebär att flera av övervakningsnämndernas uppgifter försvinner. Beslut om villkorlig frigivning kommer inte längre att handhas av nämnden. Ledningsansvaret för kriminalvården i frihet övergår till skyddskonsulentorganisationen. Vissa rutinärenden, tillsättande och byte av övervakare, är andra uppgifter som överförs till skyddskonsulenten. Nämnden har i stort sett inte haft något reellt inflytande i dessa ärenden. Dock kommer övervakningsnämnden att ha kvar ärenden av dömande karaktär. Det här är inte en fråga om centralisering utan tvärtom, Karin Söder, en decentralisering. Nu kommer de flesta beslut att fattas nära dem som berörs av besluten. Det är, som Karin Söder helt riktigt påpekade, viktigt att det sker ett samarbete mellan olika myndigheter. Detta samarbete kan intensifieras genom att skyddskonsulenten får ledningsansvaret. Flera remissinstanser har också anfört att uppgifterna inom frivården utan olägenhet kan överföras till skyddskonsulenten, medan de domstolsliknande uppgifterna skall ligga kvar hos övervakningsnämnderna eller hos annan myndighet. Nämnderna skall fortsättningsvis också ha kvar sin funktion som insynsinstans över anstalterna och genom personliga besök där skapa sig kännedom om förhållandena. Eftersom ett flertal arbetsuppgifter kommer att försvinna, finns det ingen anledning att ha kvar lika många övervakningsnämnder som tidigare, utan en reducering av antalet till hälften kan anses lämpligt. En nämnd på landstingsnivå skulle mycket väl kunna uppfylla kraven på insyn och ha kännedom om förhållandena vid anstalterna samt handha uppgifter av dömande karaktär. Vidare behandlas motion 2216 i justitieutskottets betänkande 26, och jag skall beröra vissa delar i motionen. Låt mig först kommentera yrkandet i motionen om avslag på en omedelbar verkställighet av de s.k. 28:3-orna. Vi är nog alla överens om att en omedelbar reaktion på brott är att eftersträva från samhällets sida. Förslaget innebär att en dom på skyddstillsyn går i verkställighet omedelbart, om inte domstolen förordar något annat. Skyddstillsynen kan kombineras med ett fängelsestraff enligt brottsbalken 28 kap. 3 §. Nu skall detta fängelsestraff också kunna gå i verkställighet utan hinder av att domen har vunnit laga kraft. Domstolen skall förordna detta i varje enskilt fall, och det har klart uttalats att domstolen skall använda denna möjlighet med försiktighet, om den tilltalade bestridit vad som lagts honom till last vid åtalet. Det är ett bekymmer för dem som är dömda till ett kombinationsstraff att inte genast få avtjäna sitt fängelsestraff. Situationen på anstaltssidan har varit sådan att lång tid har förflutit, innan fängelsestraffet har kunnat påbörjas. Det är en klar nackdel ur rehabiliteringssynpunkt. Det kan kännas meningslöst för den dömde att ta itu med sina problem, då ett fängelsestraff väntar. Men det kan också få en annan effekt. Om arbete och bostad har erhållits och en god social situation uppstått, kan detta helt raseras om ett fängelsestraff skall avtjänas långt efter domen. Vidare tar motionen upp övervakningstiden vid skyddstillsyn. Vänsterpartiet kommunisterna vill att det nuvarande systemet skall bestå. Ett enigt utskott anser att en intensifiering av övervakningen kan ske genom att övervakningen börjar omedelbart och att övervakare utses redan vid domstillfället. Därigenom kan kontakt snabbt etableras. Resurser kommer att frigöras genom en avkortning av övervakningstiden till ett år. Därmed får handläggarna ett minskat antal ärenden. En av frivårdens uppgifter är att ge råd och stöd genom att se till att initiativ tas till att kriminalvårdens klienter kan utnyttja samhällets resurser. Socialtjänstens ansvar har klart uttalats. Detta innefattar också kriminalvårdens klienter. Den andra av frivårdens uppgifter är att motverka återfall i brott. Undersökningar visar att av antalet återfall i brott sker hälften under de första sex månaderna och tre fjärdedelar inom ett år. Man har i dessa undersökningar prövat när risken för återfall är störst. Det framkom att risken var störst under de första månaderna efter domen. Det är då insatserna måste intensifieras, och förslaget är helt förenligt med detta. Vid ettårsprövningen i dag är det främst de som har begått brott under det första övervakningsåret som blir ålagda övervakning ytterligare ett år. I stället kommer nu dessa att vid ny lagföring dömas till ny skyddstillsyn med övervakning. Det kan inte vara vpk:s mening att endast sociala skäl skall utgöra kriterium för att den skyddstillsynsdömde straffas med ytterligare ett års övervakning. Vi får inte bortse från den tredje av frivårdens uppgifter, kontrollfunktionen, vilken innefattas — så upplever man det — i övervakningen. Dock motsätter sig vpk att det sker en förlängning av övervakningen vid misskötsamhet. Här finns det väl anledning att reagera från samhällets sida för den enskildes skull. Vid villkorlig frigivning är det angeläget att få en enhetlig regel för alla som dömts till mindre än två års fängelse. Därför föreslås en prövotid av ett år. Övervakningen upphör efter ett år i likhet med övervakningen vid skyddstillsyn. Jag yrkar bifall till utskottet hemställan i betänkandena 25 och 26.

Herr talman! Eftersom jag inte har sagt någonting förut sedan mitt huvudanförande och Birthe Sörestedt var den första som berörde vad jag var inne på, skall jag göra några kommentarer till vad hon sade. Birthe Sörestedt hänvisar till att frivårdshotellen, som det står i utskottsbetänkandet, inte var fullt belagda, och därför kunde de överföras till anstaltsvården. Hon säger att socialtjänsten och den lag som den grundar sig på gäller alla i samhället, också de straffade. Sålunda kan socialtjänstlagen hjälpa också de människor som har lämnat den slutna anstaltsvården och kommit ut i frivård. Jag är inte helt övertygad om att det inte finns ett behov av att ha frivårdshotellen kvar. Bl. a. personal inom området har uttryckt sådana önskemål, och det var bakgrunden till att vi motionerade om att de t. v. skulle vara kvar inom frivården. I varje fall i mitt län har det nämligen visat sig, vid en genomgång med den personal som sysslar med frivård, att personalen är mycket hårt belastad och har väldigt många att ta hand om för varje personalresurs man har. Man betonar att det statsfinansiella läget och den strama budgeten under senare år har gjort arbetssituationen mycket besvärlig. Vi betraktar det nog som en resursminskning att man drog in de resurser som hotellen innebar. Men som jag sade redan i mitt tidigare anförande har det redan skett. För att uttrycka mig på mitt yrkesspråk har jag betraktat det här som en irreversibel process, dvs. en icke omvändbar. Det som har skett har skett, och det torde inte gå att ändra. Därför har vi motvilligt fått acceptera detta faktum. Jag tror emellertid att det är viktigt att följa upp hur frivården fortsättningsvis kommer att fungera i samhället och vilken effekt den villkorliga frigivningen, som nu blir utökad, kommer att få. Som justitieministern sade i sitt inlägg är fängelset samhällets mest repressiva tvång emot den enskilde. När det gäller barn är det oftast föräldrar och lärare som skall tillrättaföra dem, de icke vuxna människorna, till de normer som är allmänt vedertagna, men då det gäller vuxna människor är det samhällsinstitutioner som försöker göra det, och de baserar då sina ingripanden på lagar som stiftas här i riksdagen. Jag tror att den utökade frivård som vi ändå siktar emot är positiv, men att det i det samhällsekonomiska läge som vi befinner oss i är viktigt att följa upp att den ändå får de resurser som behövs för att den skall fungera på ett hyggligt sätt.

Herr talman! Också jag vill kommentera Birthe Sörestedts kommentarer, denna gång till vpk-motionen 2216. Det gäller då först den omedelbara verkställigheten av ett straff, även om det inte har vunnit laga kraft. Birthe Sörestedt talar om att det när det gäller skyddstillsyn är viktigt med en omedelbar reaktion från samhällets sida. Nu är det inga långa tider man måste vänta, och det här förslaget har, efter vad jag har förstått, kommit till efter begäran från justitieombudsmannen, som pekat på den olika praxis som förekommer. Det skulle gå att rätta till det här på ett annat sätt, menar vi. När det sedan gäller fängelsestraff, som skall gå i verkställighet omedelbart, pekar Birthe Sörestedt på den situation som råder i dag i fängelserna. Man får stå i kö för att få avtjäna sitt straff, och man kan då när det är dags vara i en annan situation, så att fängelsestraffet kan komma olämpligt. Det gör det väl i och för sig alltid för de flesta, och jag ser inte att man på det här sättet löser problemen. Då kan man lika gärna kräva att fängelsestraff skall avtjänas omedelbart efter det att en dom vunnit laga kraft. Det finns alltså ingen ursäkt när det gäller det här förslaget. Det bidrar således till en urholkning av rättssäkerheten. Med förslaget slår man dessutom inte vakt om den rättsprincip som vi hittills har tillämpat, att en tilltalad skall anses vara oskyldig till dess att han överbevisats om brott genom en dom som vunnit laga kraft. Människors möjlighet att överklaga minskas. De hamnar i stället i fängelse. När det sedan gäller övervakningen upprepar Birthe Sörestedt vad som står i utskottsbetänkandet, att man kommer att frigöra resurser som kan användas första året, då antalet återfall tydligen är störst. Men det är, som jag redan har sagt, fråga om en process. Det är fel att minska tiden. Vi ser faktiskt övervakningstiden framför allt som en möjlighet till social rehabilitering. Man behöver inte fästa så stor vikt vid kontrollfunktionen som Birthe Sörestedt gör. Det har ju hittills fungerat med en tid av två år. Därför tycker vi att det skall vara så även i fortsättningen. Efter ett år får man sedan göra en omprövning. Nu riskerar vi att få en ny typ av återfall efter ett år. Det gäller dem som borde ha stått kvar under övervakning men som släpps i och med det nya förslaget.
Herr talman! Beträffande den omedelbara verkställigheten av fängelsestraffet säger Marie-Ann Johansson att man skall vänta till dess att domen vunnit laga kraft. Det blir ändå ett glapp fr.o.m. den tidpunkt då man döms och fram till dess att man kommer in på anstalt. Situationen kan också förändras för den enskilde under den tiden. Vidare betonas det i utskottsbetänkandet att man här skall gå fram med försiktighet. Det kommer man säkert att göra. När det gäller skyddstillsynen vill jag framhålla att det är viktigt att denna intensifieras. Skyddstillsynen är, och skall förbli, ett alternativ till fängelsestraffet. Men det är inte bara stödfunktionen som skall beaktas. Det måste också finnas möjligheter till kontroll och sanktioner. Man kan inte bortse från kontrollfunktionen. De som står under övervakning upplever faktiskt situationen på det sättet att kontrollfunktionen utgör en stor del av övervakningen.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
Det finns alltså inte acceptabla skäl att göra den förändring som nu föreslås. Att säga att man skall gå fram med stor försiktighet tyder enligt min mening på att ett sådant här förslag över huvud taget inte borde genomföras.

Herr talman! I civilutskottets betänkande 23 har vi moderater en reservation som rör frågan om konsumentverksamheten vid länsstyrelserna. Vi föreslår där att denna verksamhet skall dras ner och på sikt avvecklas. Motiven för vårt ställningstagande är följande: På det lokala planet i kommunerna har under de senaste åren en konsumentservice av ganska betydande omfattning startats och kommit i gång. Även om man bortser från frågan om en sådan här verksamhet är absolut nödvändig eller inte, får man anse att det i viss mån kan vara slöseri med resurser om likartad verksamhet bedrivs parallellt, fast på två skilda plan —-i kommuner och i länsstyrelser. Det måste då onekligen bli fråga om någon typ av dubbelarbete. Det förhållandet kan man sätta in i större sammanhang, nämligen i det statsfinansiella läget. Vi anser att varje utgift måste motiveras mycket noga. Den måste vägas mot andra utgifter och även mot vårt budgetunderskott och dess storlek. Det är möjligt att våra kritiker då hävdar att den aktuella besparingen, som skulle uppgå till omkring 4 milj.kr., är så liten att den inte påverkar det statsfinansiella läget alls, eller kanske bara marginellt, men det är ganska betydelselöst. Låt vara att det här beloppet inte är särskilt stort, det kan vi hålla med om, men vad som är viktigt i dessa och i andra sammanhang är att man har ett mål för sin grundinställning. Vår inriktning måste vara att göra besparingar, vi måste vara återhållsamma. Vi måste göra alla sorters besparingar, stora och små, för att försöka nå målet att minska våra utgifter och få ner budgetunderskottet. Sammantaget når våra besparingar i dessa och i andra sammanhang ganska betydande summor. Sammantaget är det stora besparingar som vi föreslår. Därför kan vi inte vifta bort enskilda frågor och säga att det här inte betyder så mycket. Vi måste ta vara på varje möjlighet att göra besparingar. Det är de samlade effekterna som är viktiga. Det finns en annan synpunkt på konsumentverksamheten som jag också vill nämna det här sammanhanget, och det är att vår utbildningsstandard har blivit ganska hög. Vår skola har reformerats och mycket stora belopp satsas numera på undervisning. Människorna är mera medvetna än tidigare. Kunskapsnivån har stigit. De allra flesta människor är medvetna om vad som händer och rör sig i samhället, de är informerade om nya produkter. I tidningar, tidskrifter, radio, TV och andra massmedia tas konsumentpolitiska frågor upp och belyses ur olika synvinklar. Informationen är ganska omfattande när det gäller konsumentfrågor, och då kanske man kan dra den slutsatsen att många, för att inte säga alla, svenskar rimligtvis borde vara ganska medvetna om vad som är aktuellt, vilka produkter som är bra och vilka produkter som är dåliga. Medvetenheten torde vara så stor att konsumenten kan göra riktiga bedömningar och avvägningar när det gäller sin egen konsumtion. Slutsatsen av detta borde bli att en konsumentverksamhet, exempelvis på länsstyrelsenivå, vore obehövlig, eftersom kunskaps nivån hos allmänheten numera är så stor som den är. Ur den andra synvinkeln finns det heller inga sakliga skäl att satsa statliga pengar på en konsumentverksamhet. Förr i tiden, när medvetenheten var mindre, kunde man dra den som jag tycker riktiga slutsatsen att det kunde finnas anledning att hjälpa till att upplysa och undervisa. Men så är alltså inte förhållandet nu. Det finns, tycker jag, två viktiga huvudskäl att göra den här besparingen, dels ett finansiellt, dels ett sakligt. Herr talman! Jag vill mot denna bakgrund yrka bifall till reservation 1.

Herr talman! Till civilutskottets betänkande 23 har centerpartisterna fogat två reservationer, nr 2 och 3. De gäller utformningen av länsstyrelsernas kungörelseannonsering, och jag yrkar bifall till dessa två reservationer. Enligt propositionens förslag skall anslagsposten för samhällsinformation minskas med 62 000 kr. och posten för kungörelseannonsering med 2 508 000 kr. i förhållande till budgeten för 1982/83. I motiven för detta anges att nedskärningen i första hand skall avse kungörelseannonsering beträffande handelsoch föreningsregister. Den annonseringen skall i fortsättningen enbart ske i Postoch Inrikes Tidningar. Vidare anför man som ett motiv att man har för avsikt att utreda förutsättningarna för att även inom övriga områden enbart annonsera i Postoch Inrikes Tidningar. Från centerns sida har vi avvisat regeringens förslag under de här två punkterna, och vi gör det av följande skäl. Riksdagen har genom upprepade beslut klart markerat betydelsen av att medborgarna tillförsäkras en fullgod information rörande statliga myndigheters beslut och medborgarnas skyldigheter och rättigheter. Vi menar att föredragandens tankegång innebär ett allvarligt avsteg från dessa principer. Annonseringen när det gäller handelsoch föreningsregisterkungörandet är inte obligatorisk. Den riktar sig i första hand till personer vilkas ekonomiska intresse berörs av förslagen, och man menar att de kan visa sådan aktivitet att de tar del av annonseringen även om den bara ingår i Postoch Inrikes Tidningar. Men riksdagen underströk 1977 det stora intresse från lokalt håll som ägnas ortspressannonseringen av vissa registeruppgifter. Riksdagen underströk därför vikten av att registermyndigheten i detta fall utnyttjar möjligheten att genom stödkungörelse i ortstidning sprida registeruppgifter som kan bedömas ha ett lokalt och regionalt intresse. Vi menar från centerns sida att de här synpunkterna fortfarande har full aktualitet. I all synnerhet som Postoch Inrikes Tidningar har en så låg upplaga som 3 500 exemplar, är det alldeles klart att koncentrationen av annonseringen dit ger en ofullständig information till medborgarna. Därför menar vi i motionen och i vår reservation att länsstyrelserna har gjort en riktig bedömning av medelsbehovet och av omfattningen av samhällsoch kungörelseannonseringen. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till reservationerna 2 och 3.

Herr talman! Jag skall inte orda mycket om reservation 1, men Bertil Onsdagen den Danielsson sade att det inte finns några sakliga skäl att bibehålla konsu 20 april 1983 mentverksamheten vid länsstyrelserna, och det tycker jag är ett påstående som i viss mån måste bemötas. Vi ser, herr talman, mycket positivt på hemkonsulentverksamheten, och den bör bibehållas. Den nyligen tillsatta konsumentkommittén skall även pröva om nuvarande insatser på olika nivåer är de allra bästa eller om förändringar skall ske. Därför tycker vi nog att man bör avvakta kommitténs uttalande. Jag tror inte att det är så enkelt som moderaternas talesman gjorde gällande. Utskottsmajoriteten har därmed stannat för att inte ändra på verksamheten. Centerpartiets reservation nr 2 berör utformningen av länsstyrelsernas kungörelseannonsering. Civilministern vill spara ett par miljoner på detta konto. Det gäller närmast en sammanslagning av anslaget under elfte huvudtiteln med anslagsposten under femtonde huvudtiteln till ett anslag under den senare, vilket tillstyrks av utskottsmajoriteten. Majoriteten delar civilministerns uppfattning att kungörelseannonseringen kan ske enbart i Postoch Inrikes Tidningar. Det är i huvudsak en viss läsekrets som är intresserad av nämnda information. Det stora flertalet av medborgarna i detta land torde inte nämnvärt sakna denna information. Dessutom vill jag erinra om att informationsdelegationen har till huvuduppgift att pröva möjligheterna att effektivisera och samordna de statliga myndigheternas informationsverksamhet. Delegationen får i dagarna tilläggsdirektiv för en översyn av nuvarande former för dagspressannonsering. Det bör undersökas nya vägar och nya former för kostnadsbesparingar för liknande typer av annonsering. Till sist vill jag säga några ord om några motioner som behandlar skatteförvaltningen och behovet av särskilda utbildningsinsatser för berörd personal. Här hänvisas till det bilagda yttrandet från skatteutskottet. Jag vill endast tillägga att överväganden pågår inom riksskatteverket i syfte att kartlägga och närmare analysera behovet av rekryteringstjänster i det framtida taxeringsförfarandet. Herr talman! Med hänvisning till vad jag har anfört yrkar jag bifall till utskottets hemställan i samtliga delar och därmed avslag på de reservationer som finns redovisade i civilutskottets betänkande 1982/83:23.